Herr talman! Arne Gadd sade att bristerna i den förda ekonomiska politiken beror på att regeringen inte kan få parlamentariskt stöd för en nödvändig åtstramning. Vad han säger är alltså i klartext att Sverige har en för svag regering eller, om man så vill, att vi har en för stark opposition. Jag har ett bra botemedel: Vi byter! Sedan ägnade han sig åt att i huvudsak tala om att skiljelinjen i ekonomisk Politik i Sverige går i synen på den fulla sysselsättningen. Faktiskt ägnade jag nära 20 minuter åt att tala om hur man bäst uppnår full sysselsättning. Jag kan inte se att detta skulle utgöra någon skiljelinje. Däremot finns det uppenbarligen en skiljelinje i fråga om de medel vi vill använda. Arne Gadd framhöll i sitt anförande detsamma som står i betänkandet, att marginalskattesänkningar inte är bra, det vill man inte ha. Faktiskt sade han t.o.m. att sänkta marginalskatter skulle försvåra avtalsrörelsen. Det strider mot det finansministern har skrivit i direktiven till sin skatteutredning, men det får ni väl göra upp internt. Låt mig fråga på ett annat sätt. Jag misstänker att Arne Gadd ändå inte vill förneka att de skatteregler vi har påverkar människors beteende. Man väljer att arbeta si eller så mycket beroende på ersättningen efter skatt. Man väljer att spara på det ena eller andra sättet beroende på om räntan är hårt beskattad eller inte. Man väljer kanske rent av att ta en lott i A-lotteriet, därför att det är skattefri vinst om man vinner, hellre än i något annat lotteri. Beteendet påverkas alltså av skattereglerna. Om man då ändrar skattesatserna, ändras beteendet, det borde inte vara svårt att förstå. Om man t.ex. gjorde A-lotteriets vinster skattepliktiga, skulle nog färre ta chansen att köpa en lott just där. Om man t.ex. skulle ta bort skattefriheten i allemanssparandet, blev det nog färre som vill spara just i den formen. Beteendet ändras, om skatterna höjs, det lönar sig mindre. Det ligger faktiskt rätt mycket av sunt förnuft i det, och det fungerar även i motsatt riktning. Låt mig ta ett annat exempel. För några år sedan infördes skattefrihet för bäroch svampplockning. Om man plockar blåbär eller lingon och säljer för högst 5 000 kr., blir det ingen skatt. I år finns det en socialdemokratisk motion som säger att samma skattefrihet skall gälla plockande av kottar. De tre socialdemokrater som står bakom den motionen har uppenbarligen förstått det finansutskottets socialdemokratiska ledamöter inte har fattat, nämligen att lägre skatt stimulerar till extra insatser. Konstigare än så är det faktiskt inte, Arne Gadd, och vi i folkpartiet tycker att det är minst lika angeläget att stimulera till vidareutbildning och satsning på nyföretagande som att stimulera folk att plocka bär, svamp eller kottar. Vad är det för fel på det?

Herr talman! Finansutskottets ordförande ger en mycket positiv bild av regeringspolitiken, nästan på gränsen till skrytsam — men det är naturligtvis inte så man skall tolka det hela. Vi har världens lägsta arbetslöshet, säger Arne Gadd. Det faktum att det råder ganska stora regionala obalanser i landet måste väl ändå ge anledning för Arne Gadd att fundera över hur vi sköter sysselsättningen. I 13 av landets kommuner är arbetslösheten över 5 26, och 19 kommuner har mer än 4,7 Io arbetslöshet. Men Arne Gadd ägnar sig åt att beskriva det som att vi inte har några sysselsättningsproblem i det här landet. Jag tycker att socialdemokraternas tal om att de har lyckats fullt ut när det gäller arbetslösheten ringer ganska illa i öronen på en hel del kommunalmän och en del riksdagsmän från olika delar av landet. Vad beträffar kommunal skatteutjämning vill jag minnas att anslagen för det ändamålet fyrdubblades under de icke-socialistiska regeringsåren. Det var en ganska rejäl satsning som gjordes på den tiden. Hans Petersson i Hallstahammar tog upp ett viktigt resonemang, tycker jag, om fördelningspolitiska frågor som jag har anledning att instämma i. I fråga om de goda effekter som Hans Petersson anser att spardelegationens annonser har haft vill jag gärna säga att vi ingenting vet om huruvida de förändrar sparkvoten eller inte. Däremot har jag en mycket bestämd åsikt om vem som bör sköta de sparfrämjande åtgärderna. Jag började min bana som bankman, och jag ägnade då en stor del av min tid åt just sparfrämjande åtgärder. Sparbanksrörelsen har gjort historiska insatser genom att ta det ansvaret. Varför skall man nu plötsligt låta en statlig myndighet sköta det som jag tycker att bankerna skall sköta? Varför skall vi inte för en gångs skull ställa litet krav på bankerna, Hans Petersson?
Herr talman! För att då anknyta till vad Arne Gadd sade om skattepolitiken vill jag framhålla att centern anser att skattepolitiken bör ses som en helhet, där rättvisa kommunalskatter är en viktig bit. Sänkt och differentierad moms på mat är en annan viktig bit, som gynnar barnfamiljer och pensionärer. Sänkt skatt på den statliga sidan för låginkomsttagare är också en viktig bit. Man skall se alla de här sakerna i ett sammanhang. Då framgår det att centern har en fördelningspolitisk syn på skattepolitiken. Skälet till att vi är motståndare till det förslag beträffande bensinskatten som socialdemokraterna och vpk gjort upp om — hur det går får vi se den 16 mars — är det faktum att ett genomförande av förslaget skulle drabba vissa regioner mycket hårt. Ställ upp på uranskatten i stället! Slutligen: Arne Gadd grundar sitt omdöme om den socialdemokratiska regeringen på hur SAF:s direktörer uttalar sig. Arne Gadds inspirationskälla är alltså numera SAF:s direktörer. Tydligen har arbetarrörelsen helt spelat ut sin roll som inspiratör åt finansutskottets ordförande.

Herr talman! Arne Gadd inledde med att säga att oppositionens kritik inte var trovärdig, och sedan gick han åt de borgerliga partierna. Eftersom jag räknar mig till oppositionen vill jag upprepa vad jag redogjorde för i mitt anförande, nämligen att vi egentligen har det enda alternativet till den förda ekonomiska politiken. Vi har inte utgångspunkten för vår kritik huvudsakligen i Veckans Affärer, utan vi har den i hur folk upplever verkligheten ute i landet: pensionärer, skolarbetare, vårdarbetare, handelsanställda, lågavlönade som har fått stå tillbaka under lång tid, de som är utsatta för de regionala kriserna, de som blir arbetslösa ute i bruksbygderna — jag har färska exempel från mitt eget hemlän. Där har vi utgångspunkten för vår kritik av den förda ekonomiska politiken och inte i huvudsak i Veckans Affärer. Naturligtvis är det mycket positivt som har hänt. Människor har fått arbete istörre omfattning. Det skulle aldrig falla mig in att försöka förneka det. Men samtidigt som människor arbetar mer har kapitalägarnas andel av förädlingsvärdet ökat. Människor har alltså fått en mindre andel av det sammanlagda värde som de producerar, och det tycker jag är en väldigt viktig fråga att ta upp till diskussion. Det har verkligen med fördelningspolitik och ekonomisk politik att göra. Hörde jag rätt? Sade Arne Gadd i sin kritik av den borgerliga politiken att marginalskattesänkningar bara gynnar höginkomsttagarna? Det var vad vi sade när ni gjorde upp om marginalskattesänkningar under den underbara natten 1972. Vad jag vet skall den nya skatteutredning som sitter också ha sin inriktning på att sänka marginalskatterna — alltså en politik som i huvudsak gynnar höginkomsttagarna, Arne Gadd. Ni pressas undan för undan bort från era paroller i den verkliga politiken och tvingas ställa er i samma lilla cell som borgarna. Det är faktiskt ett av problemen. Sedan till våra förslag om finansiering. Vi underfinansierar med tolv miljarder, säger Arne Gadd. Jag berörde redan inledningsvis att vi har litet olika antaganden i våra beräkningar, och vi räknar med att vårt förslag är finansierat. Jag kan ju bara nämna för alla som minns hur det var förra året, när man så häftigt gick emot våra väldigt försiktiga förslag till utgiftsökningar och sedan fick inkomster under budgetåret som rörde sig om tiotals miljarder utöver vad man hade tänkt sig. I det sammanhanget var våra förslag rena felräkningspengar. Så säger Arne Gadd att vi har minskat vårt handlingsutrymme, för vi har tagit i anspråk allt vad regeringen har anvisat i pengar. Vi är ju tvingade att redovisa våra förslag nu, trots att regeringen inte gör det, för skulle inte regeringen komma med något förslag under våren har vi ingen motionsrätt. Vi lägger fram inriktningen av vår ekonomiska politik nu. Det slutliga resultatet ser vi efter kompletteringspropositionen.

Herr talman! Arne Gadd nöjde sig med att till mig replikera att det var roligt att jag hade citerat sammanfattningen i betänkandet och kallade den för den socialdemokratiska utskottsmajoritetens, eller vad det nu var. Jag vill upplysa Arne Gadd om att ingen har reserverat sig mot sammanfattningen, utan den brukar vi stå enigt bakom. Det kan vara bra att veta till nästa gång. Arne Gadd svarade däremot inte på min fråga, var socialdemokraterna skall skära ner statsutgifterna i en omfattning av hela 60 miljarder. Jag tolkar det så, att Arne Gadd för sin del inte vill infria statsminister Ingvar Carlssons utfästelse att skattetrycket skall minskas med 60 å 70 miljarder. Med hänsyn till den misstro och den ovilja mot bl.a. marginalskattesänkningar som finansutskottets ordförande visade är frågan om han ens vill hålla skattebördan oförändrad. Jag förmodar att Arne Gadd kommer att stödja de nya skattehöjningar som finansministern tydligen ägnade sig åt att presentera vid en presskonferens i morse samtidigt med att finansdebattens första omgång pågick. När ni socialdemokrater talar om stramare finanspolitik menar ni alltså skattehöjningar. Ni anklagar oss på den borgerliga sidan för att med offentliga utgiftsminskningar och åtföljande skattesänkningar skapa ett större utrymme för privat konsumtion, som är mera importkrävande än offentlig konsumtion. Men, Arne Gadd, har ni aldrig tänkt på att under de senaste åren, då skattebördan alltså har höjts från drygt 50 upp till 57 90 av bruttonationalprodukten eller med över 5 procentenheter, har också den privata konsumtionen ökat i mycket snabbt tempo, t.o.m. mer än dubbelt så mycket som den totala produktionen? Skattehöjningar har alltså inte visat sig vara ett verksamt sätt att begränsa den privata konsumtionen och importen. Det betyder naturligtvis inte med nödvändighet att det omvända gäller, att en sänkning av skattetrycket skulle dämpa den privata konsumtionen, men ett omvänt samband behöver inte vara någon omöjlighet. Kan den privata konsumtionen öka då skattetrycket stiger, bör det också vara möjligt att den minskar trots att skattetrycket sänks. Vad det handlar om är att skapa sådana villkor att människor ökar sitt sparande. En första förutsättning är att skattetrycket minskas, så att de får större utrymme för att spara. En andra förutsättning är att marginalskatterna sänks, så att lånefinansierad konsumtion ter sig mer ofördelaktig än vad den gör i dag. För det behövs inga avdragsbegränsningar. Men dessutom krävs att tilltron återvänder till att spelreglerna inte ändras, utan att man får behålla de pengar som man en gång har satt av för sin framtid.

Herr talman! Arne Gadd återkommer till det parlamentariska läget. Men han berör inte dagens läge, utan han tar upp en debatt som fördes mellan Tage Erlander och, förmodar jag, förre folkpartiledaren Bertil Ohlin, troligen på 1950-talet. Detta säger något om svårigheten för socialdemokraterna att hitta argument för sin uppfattning i dag. Sanningen är den att folkpartiet varje år har lagt fram förslag om ett stort antal utgiftsbegränsningar. Regeringen har bara haft att välja. Om regeringen inte vill ha förslagen, är det regeringens val. Folkpartiet förbehåller sig rätten att granska regeringens förslag och att avgöra vilka vi tycker är bra och dåliga. Detta är faktiskt en av oppositionens viktigaste uppgifter i parlamentet. Regeringens förslag till budgetförstärkningar består faktiskt mest av skattehöjningar, vilket vi i folkpartiet anser vara skadligt för svensk ekonomi. Att ni socialdemokrater ständigt säger ett och gör ett annat är inget skäl att vänta att andra partier skall vara lika principlösa, och det gäller inte oss i folkpartiet. Arne Gadd har hittills inte ägnat någon tid åt att beskriva vilken ekonomisk politik socialdemokraterna vill sätta i stället för den de inte vill ha. Det vakuum som fanns före debatten har inte fyllts med något innehåll. Det mest konkreta är de sex punkter om budgetriktlinjer som står uppräknade i betänkandet. Två av dem har redan övergivits. Det står nämligen som första punkt att reformer skall finansieras genom att andra utgifter minskas. Som sista punkt står att det totala skattetrycket måste begränsas. Lars Tobisson kritiserade också dessa två punkter. Tydligen skall nu den resterande s.k. devalveringskompensationen till pensionärerna inte finansieras genom andra utgiftsbegränsningar, utan i stället genom höjda arbetsgivaravgifter, dvs. höjda skatter. Den sista punkten, att det totala skattetrycket måste begränsas, har funnits med i många år, alltmedan skattetrycket har höjts från ungefär 51 96 till 56 6 eller ännu mer av nationalinkomsten. Vill ni verkligen att någon skall tro på era riktlinjer? Tyvärr finns det nog ett vakuum, även i fråga om de budgetpolitiska riktlinjerna.

Herr talman! Arne Gadd tar upp centerns skattepolitiska syn. Centerns skattepolitiska förslag innefattar ett skattepaket med en fördelningspolitisk profil, med en sänkning av matmomsen, vilket skulle kunna vara ett positivt inslag i en lönerörelse, en bra och rättvis kommunalskatt, en sänkning av marginalskatten och en minskning av skatten på det statliga området för dem med lägre inkomster. Vi har alltså en klar fördelningspolitisk profil. Den skulle också kunna vara bra i en lönerörelse, för att stimulera till bra avtal. När det gäller skattepolitiken är det viktigt att komma ihåg att man i 1981 års skattereform, som tillkom under de icke-socialistiska regeringsåren, lyckades komma ifrån en situation där 80-90 96 av inkomsttagarna hade över 50 90 marginalskatt till ett läge där 80-90 26 av inkomsttagarna i dag har under 50 96 marginalskatt. Sedan har detta förslag urholkats på många sätt. Först och främst bröt sig socialdemokraterna loss från denna överenskommelse. Man fullföljde inte reformens intentioner med en inflationsskyddad skatteskala efter 1985. Man förlorade från socialdemokraternas sida de fördelningspolitiska komplement som en marginalskattereform förutsätter. Man urholkade skatteutjämningen mellan kommunerna som jag tidigare tog upp. Nu är det de fattiga och små kommunerna i Sydoch Mellansverige som får dras med sviterna av denna socialdemokratiska politik. Man har också från regeringens håll missat att kombinera marginalskattesänkningar med fördelningspolitiska skatteåtgärder, vilket skulle ha varit stabiliseringspolitiskt mycket viktigt. En sänkning av skatten på baslivsmedel har en betydande fördelningspolitisk profil. Det tror jag inte att någon komma ifrån. Slutligen vill jag nämna en sak som jag tycker är viktig, nämligen kommunalskatterna. Många argumenterar som om kommunalskatterna inte skulle ha någon som helst effekt ur marginalskattesynpunkt, vilket ju är fel. När kommunalskatten på ett par decennier höjdes från omkring 15 kr. till omkring 30 kr. på varje hundralapp, innebar det i praktiken en höjning av marginalskatterna för alla människor med ungefär 15 96. När kommunalskatten nu varierar från knappt 26 kr. till drygt 33 kr. i olika kommuner, innebär det att alla människor i högskattekommunerna har 7 96 högre marginalskatt. En rättvis kommunalskatt är alltså ett oerhört viktigt instrument i ett marginalskattetänkande, vilket jag tycker kommer bort i debatten. Om man skall komma till rätta med marginalskatteeländet, måste man ta ett snabbt steg mot rättvisa kommunalskatter för att man skall kunna ha ungefär samma servicenivå i alla kommuner.

Herr talman! Utan att föra någon debatt med Gunnar Björk kan jag hålla med honom om det sista han sade, att kommunalskatterna är oerhört viktiga. Jag sade också i mitt anförande att man måste inrikta sig på att bekämpa höjning av kommunala skatter och avgifter, eftersom de, på samma sätt som momsen, relativt sett är tyngst för vanligt folk med små inkomster. Hur är det nu med marginalskatterna, Arne Gadd? Hörde jag rätt när Arne Gadd i sin kritik av de borgerliga förslagen sade att en sänkning av marginalskatterna gynnar höginkomsttagarna? Detta är intressant, eftersom socialdemokraterna har gjort upp om marginalskattesänkningar och uppenbarligen är beredda att gå vidare med sådana. Marginalskattesänkningar är något som jag inte alls tycker är angeläget. Det är inte marginalskatterna som är det stora problemet för de vanliga inkomsttagarna, utan det är kommunala skatter, avgifter och moms. Vi har i vår samlade budgetpolitik lagt fram ett förslag för 1989 års skatteskalor som innebär lättnader för människor med låga inkomster och skärpningar för dem med höga inkomster. På så vis har vi, utifrån de antaganden som vi har gjort om löneutvecklingen, kunnat finansiera denna förändring av skatteskalorna inom skatteintäkternas ram på detta område. Resultatet blir alltså plus minus noll. Jag skulle vilja säga några ord om matmomsen, som sedan länge är en vpk-fråga. Jag tror att första gången jag var ute och samlade namn till stöd för vårt förslag om matmomsen var 1970. Problemet med en sänkning av matmomsen är delvis finansieringen, som alla hävdar. Vi föreslår att man skall gå utanför momsens ram när man finansierar en sänkning. Ett av problemen i den utredning om en sänkning av matmomsen som jag tidigare satt med i, var att en sänkning till varje pris skulle finansieras med höjda skatter på andra varor. På så vis blir det inte samma nettoeffekt för människor. Man har ju behov av många andra varor, för vilka skatten skulle kunna höjas. Från vårt parti kan vi givetvis tänka oss vissa punktskatter av lyxskattekaraktär. Det finns umbärliga varor som man kan belägga med skatt. Men i huvudsak måste man söka sig ut och beskatta kapitalet, förmögenheter, aktieomsättning och annat där tillflödet av nya förmögenheter sker och där penninghögarna växer. Det är där man måste hämta finansieringen för att kunna ro hem en sådan här rättvisereform. Över huvud taget anser jag att det är oerhört viktigt att göra något åt matpriserna, som har stigit mer än andra priser under lång tid. Därför är de vanliga människorna utsatta för en orättvis inflation som slår hårdare mot människor med små inkomster och stora matutlägg än mot andra, exempelvis höginkomsttagare, som inte lägger så stor andel av sina utgifter på maten.

Herr talman! Jag beklagar att jag på grund av en morgontidig presskonferens — morgontidig av börsetiska skäl — inte kunde närvara ända från debattens början och därmed avnjuta hela Lars Tobissons anförande. Lars Tobisson lär ha klagat en hel del över detta, trots att statsministern satt i sin bänk och lyssnade. Jag tycker att en statsminister kunde duga nog så bra som åhörare, i varje fall om man inte har för stora pretentioner. Dessutom är det faktiskt så inom det socialdemokratiska partiet att vi ersätter varandra — kan spela på flera platser i laget, så att säga. Det tycks inte vara fallet inom moderata samlingspartiet, och jag kan i och för sig förstå om Lars Tobisson inte har något större förtroende för sin partiledare som mottagare av ekonomiska budskap. Lars Tobisson kallade den tredje vägens ekonomiska politik en uppumpad propagandaballong. Nå, låt oss då se vilka det är som pumpar. Jag skulle vilja inleda mitt anförande med ett ganska långt citat. Det är en utomstående betraktares bedömning av läget i den svenska ekonomin just nu, i februari 1988. Det lyder så här: ”Sveriges ekonomi har påtagligt förstärkts under senare år. De stora underskotten i budget och bytesbalans som karakteriserade det tidiga 80-talet har så gott som helt eliminerats. Statsbudgetens underskott har dramatiskt skurits ned genom neddragningar av utgifter, särskilt när det gäller industristödet. Ekonomins konkurrenskraft och bytesbalans har förbättrats genom devalveringar 1981 och 1982, förbättrade terms of trade” — dvs. bytesförhållande — ”1985 och 1986, och genom att prisskillnaderna mellan Sverige och dess främsta handelspartners gradvis minskats. Ökad export och förstärkt bytesbalans har minskat landets skuldbörda. Samtidigt har arbetslösheten hållits på en mycket låg nivå och den industriella sektorn vitaliserats. Emellertid fortsätter prisoch kostnadsstegringen att vara snabbare i Sverige än i dess främsta handelspartners, vilket medför problem för den ekonomiska politiken. Om utvecklingen fortsätter, kommer konkurrenskraften i den svenska ekonomin att urholkas och den pågående ekonomiska återhämtningen att vändas, vilket skulle hota ekonomins förmåga att skapa en tillväxt, tillräckligt stark att upprätthålla välfärden. Således blir en central fråga för den ekonomiska politiken under de närmaste åren att nå en dämpad lönestegringstakt.” Jag kan instämma i varje ord i denna lägesbeskrivning — både när det gäller de positiva resultaten och när det gäller svårigheterna och uppgifterna framöver. Men det verkligt intressanta är citatets ursprung. Det är den amerikanska s.k. ratingfirman Standard & Poor's senaste betygsättning av Sverige som internationell låntagare, där vi också fick högsta betyg. Det är alltså författat av de mest yrkesmässigt kritiska bedömare som över huvud taget finns att tillgå — och som rimligtvis inte kan misstänkas ha några som helst motiv för att hjälpa en svensk socialdemokratisk regering att pumpa upp någon propagandaballong. För något sådant kan inte heller oppositionspartierna i Sveriges riksdag misstänkas. I sin iver att nu, detta valår, angripa regeringen tar man till en svartmålning som nästan utmanar löjet. Skulle man tro dem, befinner vi oss snart på fattighuset allihop. Landet är, enligt deras beskrivning, på väg mot avgrunden. Det här är ett bekymmer inte bara därför att det försvårar en seriös debatt om den ekonomiska politiken och om vad som behöver göras, utan det mest bekymmersamma är att oppositionspartiernas idéer om hur den ekonomiska politiken skall bedrivas inte alls går ihop med deras beskrivning av ekonomins tillstånd. Man säger att vi är fattigare än någonsin — men lovar svenska folket stora standardlyft, som skall tas ur tomma luften, dvs. lånas upp. Man målar upp en hotbild av framtida arbetslöshet — men vill samtidigt försvaga samhällets förmåga att klara sysselsättningen. Med de alternativ för den ekonomiska politiken som oppositionen viftar med, är det faktiskt en stor lycka att Sverige inte befinner sig i det läge man beskriver. Tvärtom står den svenska ekonomin i väsentliga avseenden väl rustad att möta framtiden. Vi har — numera — hyggliga statsfinanser. Industrin står stark. Lönsamheten är god. Investeringarna växer. Vi har låg arbetslöshet och en stigande sysselsättning. På alla dessa punkter är läget nu långt bättre än det var under krisens dagar i slutet av 70-talet och början av 80-talet. Det gäller också om man jämför med många andra, problemfyllda länder i vår omvärld. Ett grannland, som för bara ett par år sedan av moderaterna hölls fram som ett föredöme i den ekonomiska politiken är det borgerligt styrda Danmark. I dag tvingas Lars Tobisson att dra i väg till Island för att hitta något slags föredöme. Danmark har han övergett, och det är lätt att förstå varför. Danmark är i dag världens mest skuldsatta nation, och skulderna bara ökar. Arbetslösheten ligger högt, och ändå stiger kostnaderna nu mycket snabbt. Varningsrop höjs för att Danmark inom några år kommer att ställas under Internationella valutafondens ekonomiska förmyndarskap. Så gick det med den moderata sagan. Så är det inte i Sverige. Men det hindrar inte att även vi har problem — problem som angavs tydligt i det jag inledningsvis citerade ur Standard & Poor's betygsättning av Sverige. Inflationen är för hög och lönekostnaderna har stigit för snabbt. Kampen mot inflationen är avgörande för hur den svenska ekonomin kommer att utvecklas de närmaste åren. Den preliminära nationalbudgeten visar att det krävs en ordentlig dämpning av prisoch lönestegringen. Bara då blir det möjligt att bevara sysselsättningen och samtidigt förstärka bytesbalansen. Oppositionen beskärmar sig mycket över det hot mot konkurrenskraft och sysselsättning som inflationen utgör. Men man undviker med stor noggrannhet att ange den egentliga orsaken till att detta hot existerar. Att inflationen har visat sig vara en segare motståndare än vad många väntat är till en del en följd av framgångarna i den ekonomiska politiken i övrigt. Det är det höga efterfrågetrycket, inte minst på arbetsmarknaden, som är huvudförklaringen till att kostnader och priser stiger. Och den ambitiösa uppgift som vi har åtagit oss är att pressa tillbaka priser och kostnader samtidigt som efterfrågetrycket och sysselsättningen hålls uppe. Det är det som skiljer oss från andra länder. Det är den uppgiften vi nu brottas med. Det kräver att både finansoch penningpolitiken bedrivs med stor fasthet och konsekvens. De borgerliga partierna hittar egentligen inga angreppspunkter på regeringens politik i dessa delar. Det är typiskt att Gunnar Björk som enda angreppspunkt hittar att jag räknat fel på budgetsaldot. Han förfasar sig över att finansutskottets majoritet år efter år accepterat vad han kallar Feldts felräkningar vad gäller budgetunderskottet. Nu kan det, Gunnar Björk, hänga samman med att underskottet hela tiden sjunkit snabbare än vad vi själva vågat kalkylera med, till skillnad från perioden 1976—1982 då andra finansministrar, budgetministrar och ekonomiministrar varje år räknade så fel att underskotten blev större än vad regeringen kalkylerade med. Det är en ganska väsentlig skillnad. I finanspolitiken påstår man att man har ansträngt sig för att föra samma strama politik som regeringen. Nu är det knappast sant — men retoriken ger ändå besked om att här har den borgerliga delen av oppositionen inga nya idéer. I stället flyr man till föreställningen att sänkta marginalskatter skulle vara huvudvägen till lägre inflation, att höjda avgifter till A-kassan skulle dämpa löneökningarna och att ökad kapitalimport via slopad valutareglering skulle lösa våra problem med för hög konsumtion och för lågt sparande. Det må vara de borgerliga partierna obetaget att tro att åtgärder av det slaget skulle lösa våra ekonomiska problem. Men både erfarenhet och beprövad teori talar ett annat språk. Sänkta marginalskatter kan vara bra, men sänkta marginalskatter har t.ex. i Storbritannien inte förmått hindra att inflationen nu växer i detta land — när arbetslösheten går ned. Och slopad valutareglering kan inte rädda Danmark ur sin kris — tvärtom är underskotten i betalningsbalansen nu större än någonsin, därför att danskarna förbrukar mer än de producerar. Det kan valutaregleringen inte göra ett dugg åt. För Sveriges del är ekonomiska bedömare ense om att den snabba tillväxten av den privata konsumtionen är en huvudfaktor bakom det senaste årets försämring av utrikesaffärerna. I den mån finanspolitiken skall stramas åt, bör det därför riktas mot den privata konsumtionen. Här och var i de borgerliga motionerna kan man också finna kritik mot att finanspolitiken släppt fram en för stor och för snabb privat konsumtionsökning. Den praktiska politik man föreslår innebär inte bara att finanspolitiken försvagas utan också att den privata konsumtionen skruvas upp kraftigt. Omfattande ofinansierade skattesänkningar och höjda bidrag till hushållen skulle medföra en ökad privat konsumtion — inte en sänkt — och ett ökat bytesbalansunderskott — inte ett minskat. De skulle sannolikt också på sikt medföra kraftiga ökningar av budgetunderskottet. Finansutskottet påpekar i sitt betänkande mycket riktigt att de borgerliga föreslår fleråriga program för långtgående skattesänkningar — utan att redovisa hur dessa skall finansieras annat än i själva inledningsskedet. För moderaternas vidkommande gäller t.ex. att staten under de närmaste tre åren får ett inkomstbortfall på närmare 40 miljarder kronor. Folkpartiet ligger inte så långt efter. Deras skattereform kan beräknas kosta ca 30 miljarder. I båda fallen gäller att inte mer än en tiondel av detta drabbar statsinkomsterna under nästa budgetår. Det beloppet är finansierat. Men hur skall de övriga nio tiondelarna finansieras, samtidigt som finanspolitiken skall vara stram och bytesbalansen förbättras? Det måste bli fråga om drakoniska nedskärningar i den kommunala verksamheten, av dagis, sjukhus, skolor, färdtjänst och hemvård för de gamla. Ett på nytt växande budgetunderskott kan också bli följden av den oenighet de borgerliga visar upp om hur budgetpolitiken skall utformas. Alla tre talar visserligen om behovet av stramhet i finanspolitiken, men enigheten finns bara om att skatterna skall sänkas — även om de är oeniga om hur sänkningen skall gå till — och om att stödet till arbetslöshetskassorna skall skäras ned. I övrigt tycks ”samsynen på större besparingar vara begränsad”, för att använda finansutskottets syrliga kommentar. Låt mig ge några exempel. Moderaterna vill skära ned biståndet till u-länderna. Det vill inte de andra. Tvärtom vill folkpartiet på sikt fördubbla biståndet. Folkpartiet vill skära ned mjölksubventionerna. Centern vill tvärtom genom skattesystemet subventionera maten ytterligare. Centern vill höja energiskatten. Det vill inte de andra. Tvärtom vill moderaterna upphäva resultatet av folkomröstningen om kärnkraften för att få billigare el. Moderaterna vill dra in 11 miljarder från kommunerna. Så långt vill inte de övriga gå. Centern för i stället fram en utbyggnad av den kommunala skatteutjämningen som främsta krav när det gäller kommunerna. Moderaterna och folkpartiet vill försämra sjukpenningen och delpensionen. Centern går emot. Moderaterna vill dessutom försämra föräldraförsäkringen. På den punk ten får de mothugg både från folkpartiet och centern. Alltså: De borgerliga är i ord ense om att budgeten bör förstärkas. Men när det kommer till den praktiska politiken är de bara eniga om att budgeten skall försvagas genom skattesänkningar. Om finansieringen är de i varje konkret fall oeniga om hur den skall gå till. De skriver flott ut notan — men råkar sedan i gräl om vem som skall betala. Resultatet blir naturligtvis att ingen betalar, precis som vi fick beskåda under de borgerliga regeringsåren med ett ständigt växande budgetunderskott, trots allt tal om behovet av en stramare finanspolitik. I det borgerliga lägret intar den moderata politiken en särställning. Den lyckas med att vara både oansvarig och orättfärdig. Den är tryfferad med populistiska löften om skattesänkningar — som, om de konfronteras med den bistra verkligheten, skulle ställa moderaterna inför valet att antingen låta budgetunderskottet gå i höjden eller att driva igenom stora nedskärningar av välfärden. När det gäller moderaternas inställning till sådana nedskärningar måste jag erkänna att jag är en smula förvånad. I valet 1982 förde de borgerliga fram förslag om försämringar av sjukförsäkringen, barnomsorgen och andra viktiga delar av det sociala trygghetssystemet. Pensionernas värdesäkring skulle upphöra, vilket på sikt skulle ha urholkat de gamlas trygghet. Väljarna sade den gången, 1982, nej till den politiken. Inför valet 1985 kom de tillbaka med samma typ av förslag — men ännu mer långtgående. Moderaterna krävde ett ”systemskifte”, med kraftiga nedskärningar av välfärden och stora överföringar till de redan välbärgade. Valet blev till en folkomröstning om välfärdssamhället. Resultatet blev ett nederlag för den svenska nyliberalismen. Men trots att folket i två val ganska entydigt har gett sin mening till känna återkommer både moderater och folkpartister nu med samma typ av förslag som de som tillbakavisades av väljarna 1982 och 1985. Ja, faktum är att moderaterna i sina motioner utfärdar något som närmast liknar en krigsförklaring mot den offentliga sektorn — och detta i ett läge då både skolan och vården står inför stora och svåra utmaningar. Moderaterna vill sänka inkomstskatterna kraftigt — men bara för de högst avlönade. De lägst avlönade får inga skattesänkningar. Tvärtom, de lågavlönade som inte i övrigt har stora avdrag får höjd skatt genom att moderaterna vill sänka schablonavdraget. Men dessa skattesänkningar som i stor utsträckning går till de välbärgade skall, menar moderaterna, finansieras genom nedskärningar i kommuner och landsting. Bara under nästa år vill man dra in 6 miljarder kronor, och till det skall vi lägga de 4,5 miljarder i uteblivna statsbidrag till kommunerna som skall finansiera vårdnadsbidraget. Sammanlagt är det alltså närmare 11 miljarder kronor som skall dras in från landets kommuner — och det redan nästa år, och bara som det första steget i det förnyade försöket att åstadkomma ett systemskifte. Den enda skillnaden jämfört med tidigare försök är att moderaterna i år inte vågar peka ut var pengarna skall tas. I den förra valrörelsen var de hederliga nog att tala om att nedskärningarna skulle ske inom färdtjänst, hemvård och annat. I år anger de bara att pengarna skall in till staten. Att det kommer att drabba sjuka, gamla och vårdbehövande, det får man lista ut själv. Men det är inte svårt att se vem som skulle drabbas när det är fråga om så enorma belopp. För att spara den summa som moderaterna nu vill dra in, utöver det som krävs för att betala vårdnadsbidraget, skulle kommunerna behöva avstå från att bygga 110 000 dagisplatser, ta ifrån 270 000 pensionärer deras hemhjälp eller stänga samtliga ålderdomshem i Sverige. Något av detta måste kommunerna göra. Kan Lars Tobisson tala om för landets kommunalråd, inkl. de moderata kommunalråden, hur de skall bära sig åt? De håller nu på att planera för den budget som skall gälla 1989, då de kommer att ha 11 miljarder mindre än vad de i dag tror att de kommer att ha. Herr talman! Låt mig till detta för det första säga att socialdemokraterna avvisar en sådan politik. Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att klara en stark ekonomi och samtidigt fortsätta att bygga ut daghemmen, förstärka hemhjälpen och värna om vården av de äldre. Och jag tror att jag kan säga att medborgarna kan lita på det. För det andra tycker jag att det är fel ur demokratisk synpunkt att moderaterna nu kommer tillbaka med samma politik — men den här gången gömmer det reella innehållet bakom dimmiga fraser och suddiga skrivningar. Jag tycker att det är oansvarigt att de lyfter över ansvaret för att genomföra systemskiftet på kommunerna. Därmed blir moderaternas politik vad den alltid har varit, nämligen en politik för de starka, friska och rika. Centern framställer sig ju som småfolkets försvarare, och Gunnar Björk talade mycket om rättvisa i sitt inlägg. Jag måste då fråga Gunnar Björk: Tänker ni sluta upp bakom den moderata politiken? Skall ni stödja moderaternas förslag om social nedrustning för att betala en sänkning av 'marginalskatterna? Jag tror att de väljare som ni har kvar är intresserade av ett svar på den frågan. | Herr talman! Socialdemokraterna har en helt annan uppfattning om hur TR skall skapas och fördelas. I de borgerligas gemensamma reservation i finansutskottet talas om ett antal ”tillväxthinder”. Med det menar man hinder för den ekonomiska tillväxten, dvs. skatter, för stora offentliga utgifter, offentliga monopol och en dåligt fungerande lönebildning. Det finns i och för sig en hel del som vi behöver göra för att förbättra oss på alla dessa områden. Men några av de allra väsentligaste förutsättningarna för tillväxt nämner inte de borgerliga. Som ”tillväxthinder” räknas tydligen inte alls det jättelika budgetunderskott som vi övertog från de borgerliga och därefter steg för steg har eliminerat. Inte heller nämner de borgerliga industrins dåliga konkurrenskraft, lönsamhet och soliditet — där nu läget på samtliga punkter är bättre. Och tydligen räknar de som tillväxthinder inte heller den konserverande subventionspolitik som de själva bedrev under beteckningen ”industripolitik” — och som nu har ersatts med mer offensiva insatser. | De ”tillväxthinder” som de borgerliga nämner synes mig alltså vara högst selektivt utvalda. Det är därför svårt att ta dem riktigt på allvar — särskilt när man ser hur oeniga de borgerliga är i fråga om hur de skall angripas. | Anne Wibble hade ett perspektiv på den offentliga sektorn som i detta sammanhang intresserar mig. Den är tydligen ett tillväxthinder för Anne Wibble och folkpartiet. Hon säger att den offentliga sektorn fungerar som ett näringsförbud för kvinnor. Det låter ganska otroligt i mina öron. Sverige har) ju västvärldens, eller världens, i särklass högsta kvinnliga förvärvsfrekvens. 80 90 av alla vuxna kvinnor i Sverige förvärvsarbetar. Varför gör de det? Ja delvis därför att vi tror på människors vilja och förmåga att arbeta, delvis därför att vi medvetet och systematiskt har byggt ut den offentliga sektorn och därmed skapat en miljon nya arbetstillfällen inom vård, omsorg och utbildning. Det är framför allt arbeten inom dessa områden som kvinnorn har. Så var näringsförbudet för kvinnor finns i Sverige skulle intressera pe att få höra. Socialdemokratin är en stark tillskyndare av ekonomisk tillväxt — men de skall vara en tillväxt som kommer hela folket till del. Jag vill säga till Han: Petersson i Hallstahammar att vi inte vill bekämpa marknadsekonomin i sig men däremot vill vi bekämpa dess brister. Vi har velat minska eller avlägsnå marknadsekonomins negativa konsekvenser för det som människor uppleve som väsentliga inslag i ett gott liv, nämligen rättvisan, tryggheten och friheten. Vi har haft ganska självklara skäl för att vilja förstärka marknads ekonomins obestridliga förmåga att skapa en dynamisk tillväxt genom att göra den socialt acceptabel — att bygga upp ett humant ekonomiskt system som åstadkommer inte bara ett växande välstånd utan ett välstånd för alla, inte bara sysselsättning utan sysselsättning för alla. Denna vår bygger i därför under den ekonomiska politiken med omfattande insatser för e1 bättre miljö, för en ny energipolitik, för en ny trafikpolitik och för en bättre regionalpolitik. Allt detta för att förena målet tillväxt med rättvisa. Det är socialdemokratins uppfattning att grundläggande förutsättningar för ett gott liv, t.ex. möjligheten att få sjukvård, omsorg och utbildning, måste komma alla till del på lika villkor. Vi anser att alla skall ha rätt till inkomsttrygghet vid sjukdom, arbetslöshet, handikapp och när de blir gamla, Det är detta vi kallar generell välfärdspolitik. Men då krävs det också att staten via alla medborgare tar ett gemensamt ansvar för att utbildningen, vården och försäkringssystemen fungerar och finansieras på ett solidariskt sätt. I Enligt vår mening kräver rättvisan att jämlikhet råder också i fråga om rätten till arbete. Alla som vill arbeta skall också få göra det. För att detta skall uppnås måste staten, och just staten, ha ett ansvar för sysselsättningen, så att människor kan skaffa sig jobb och en inkomst som de kan leva på. Men vi vill gå längre. Vi vill att arbetslivets villkor skall utjämnas, att riskerna för arbetsskador och utslitning skall minskas och att alla människor skall behandlas humant och rättvist också i arbetslivet. , För att kunna förverkliga dessa idéer måste staten kunna påverka marknadens sätt att fungera. I vissa fall kan det gälla enskilda människors rätt att förfoga över olika tillgångar. Staten måste t.ex. ha möjlighet att beskatta individernas inkomster och deras ägande utan att Lars Tobisson skall kunna kalla det för konfiskation. Staten måste också ha rätt att stifta lagar som beskär möjligheten för ägare till produktionsmedlen att avskeda anställda, riskera deras hälsa och liv. Allt detta kallar de borgerliga partierna för ”tillväxthinder”, såvitt jag förstår. Det är den offentliga sektorns behov som är motivet för att ha höga skatter, men detta kallar ni alltså för tillväxthinder. Vi säger tvärtom: Det är bara detta som gör det möjligt att få till stånd en tillväxt som kommer hela folket och hela landet till godo. Därför har också strävan efter en mer rättvis fördelning av våra samlade resurser och en fördelning av krisens bördor efter bärkraft varit ett självklart inslag i den tredje vägens politik. Trots det kärva budgetläget har vi funnit utrymme för en rad insatser för att få en mer rättvis fördelning både av krisens bördor och av tillväxtens frukter. I dag lägger regeringen fram två förslag som på ett ganska bra sätt illustrerar innebörden av detta slags fördelningspolitik. Landets pensionärer bidrog på ett påtagligt sätt till saneringen av Sveriges ekonomi genom att 1983 avstå från full värdesäkring av sina pensioner. Pensionärerna gavs också löftet att den uteblivna kompensationen skulle återställas när de ekonomiska resurserna på nytt fanns. I enlighet med det löftet återställdes i fjol 40 96 av den s.k. skulden till pensionärerna genom en höjning av basbeloppet. Det finansierades med engångsskatten på livförsäkringsbolagen. Nu föreslår vi att riksdagen i vår skall besluta att återställa de resterande 60 90 genom en extra höjning av basbeloppet med 600 kr. den 1 januari 1989. Det betyder att utöver den uppräkning av basbeloppet som skall ske för att upprätthålla pensionernas realvärde höjs folkpensionen nästa år med ungefär 800 kr. För en genomsnittlig ATP-pensionär höjs pensionen med nästan 1 500 kr. per år. Till detta bör läggas de förbättringar som i år genomförs av de kommunala bostadstilläggen och som framför allt går till de pensionärer som har de lägsta inkomsterna. De nya, extra pensionshöjningarna vill vi finansiera dels genom en höjning av ATP-avgiften med 0,4 96 fr.o.m. den 1 januari nästa år, dels genom att omsättningsskatten på aktier utvidgas till att gälla också handeln med värdepapper på den s.k. penningmarknaden. Den kommer att dra in ungefär 1 miljard kronor fr.o.m. den 1 januari 1989. Så uppfyller vi våra löften när vi vet att pengarna finns. Vi tycker att det här är bra fördelningspolitik. Vid årsskiftet kommer pensionärerna, om vi får majoritet för vårt förslag här i riksdagen, att få en extra inkomstökning samtidigt som den lönsamma penningmarknaden får avstå från en del av sina vinster. Anne Wibble berörde frågan om arbetsgivaravgifterna. Hon frågade varför vi först höjer dem och sedan sänker dem. Hon undrade vilken intellektuell process som ligger bakom detta. Tydligen har den processen arit något för förfinad för att Anne Wibble skulle ha kunnat följa den. För det första: I år får AP-fonden och sjukförsäkringsfonden mer pengar genom att sjukförsäkringsavgiften och ATP-avgiften höjs. Dessa höjningar behövs för att trygga pensionerna och sjukpenningen. För det andra: Samtidigt sänks den allmänna löneavgiften, som går till statsbudgeten. Utrymme för denna skattesänkning har vi åstadkommit genom en klok budgetpolitik, Anne Wibble. Genom denna operation uppnår vi alltså två saker: Viktiga delar av det sociala trygghetssystemet får ökade finansiella resurser utan att produktionskostnader och skattetrycket ökar. Fru talman! Den ekonomiska politiken står inför en viktig och stor uppgift. Det gäller att pressa tillbaka prisoch kostnadsstegringen till de nivåer som råder i våra viktigaste konkurrentländer, utan att arbetslösheten i Sverige stiger till samma nivåer som i våra viktigaste konkurrentländer. Det är av största betydelse att vi klarar denna utmaning. Under de senaste åren har vårt land varit nästan unikt i det att vi envist hållit fast vid solidaritet och full sysselsättning som ledfyr för den ekonomiska politiken. Nu måste den politiken drivas vidare. Det kräver ett betydande mått av ansvarstagande av både regering och riksdag. Det vore till stor skada för landet ur både ekonomisk och politisk synpunkt om någon av oss föll för frestelsen att fatta reformbeslut utan ekonomisk täckning, eller om oppositionen skulle vinna majoritet för sina förslag om stora ofinansierade skattesänkningar. Då skulle risken vara stor för att svensk ekonomi på nytt dras in i den onda cirkel av växande underskott, ökad inflation och försvagad yttre balans som kännetecknade åren på 70-talet. En kortsynt och ansvarslös löftespolitik är en effektiv metod att rubba tilltron till Sveriges förmåga att fullfölja sin internationellt sett nästan unika utveckling med god tillväxt, hög sysselsättning och stabilitet. Nu, liksom tidigare, gäller att vi måste skaffa fram resurserna innan de används. Det är också detta som kännetecknar regeringens budgetförslag.

Fru talman! Finansministern är fantastisk! Socialdemokraterna begick sitt svek mot det egna pensionslöftet redan hösten 1982. Nu är det våren 1988 — nästan sex år senare. Var det verkligen nödvändigt att ordna en presskonferens för att rätta till detta just i dag, den enda dag på året då det hålls finansdebatt i denna kammare? Jag tänker då inte så mycket på det förhållandet att jag fick ställa mina frågor till en tom bänk. Jag tänker mera på att Kjell-Olof Feldt, som ju i åratal lovat att hålla skattetrycket oförändrat och i höstas fick statsministerns uppdrag att sänka det med 60 miljarder, begagnar just detta tillfälle att presentera nya skatteskärpningar. Saken blir ännu mera pikant när man läser en artikel i Bergslagsposten från i måndags, vilken väl Kjell-Olof Feldt inte hade väntat skulle komma under mina ögon. Där står det i en rubrik: ”Stopp för höga skatter.” Inledningen till artikeln lyder: ”- Vi har nått ett tak i fråga om vad vi kan ta ut i form av skatter och avgifter. Det är nog också så att vi helt enkelt har överansträngt den möjligheten.” Detta sade tydligen finansministern häromdagen. I dag höjer han två skatter igen. Jag har redan, utan att få något svar, frågat Arne Gadd hur socialdemokraterna tänker förverkliga statsministerns utfästelse att sänka skattetrycket till 51,5 26. Finansministern måste väl veta! Ändå fick jag inget svar, bara en lång klagosång över hur vi moderater hotar välfärden med våra besparingar på statsbidragen till kommuner. Det är 6 miljarder. Ni måste skära bort över 60 miljarder. Var skall ni skära? Är svaret på frågan att det här med skattesänkningar bara är tal? Handlingarna talar ju faktiskt ett annat språk än orden. Statssekreterare Åsbrink har skickats på skattjakt. Kjell-Olof Feldt har bara i dag lagt två skattehöjningar till listan på långt över 100 sådana höjningar sedan 1982. Jag ställde även andra frågor i mitt anförande. Sålunda undrade jag om den särskilda vinstdelningsskatten till löntagarfonderna skall upphöra efter 1990. Jag gjorde det mot bakgrund av att den socialdemokratiske partisekreteraren Bo Toresson i höstas klart och tydligt deklarerade att företagen efter 1990 skulle slippa att betala någon vinstdelningsskatt, liksom arbetsgivaravgiften till löntagarfonderna. Nu görs gällande att vinstdelningsskatten skall vara kvar och tillföras ATP-systemet, något som också ligger till grund för LO-tidningens egendomliga räkneövningar. Står partisekreteraren Toressons löften fast eller inte? Vad är egentligen socialdemokraternas löften värda? Ingenting? Är det därför att ni har märkt att ni har svårt att hålla era löften som ni är så sparsamma med besked om vilken politik ni skall föra efter höstens val? Genom att inte säga något blir i alla fall löftesbrotten färre.

Fru talman! Finansministern får nog lyssna litet bättre på vad de andra talarna säger. På honom lät det som om jag hade beskrivit den offentliga sektorn som ett slags förvärvsförbud för kvinnor. Det var faktiskt oerhört långt från vad jag sade. Jag talade om de offentliga monopolen som ett slags näringsförbud för kvinnor. Det var en helt annan sak, och jag tycker nästan att finansministern skulle be om ursäkt för detta. Vad jag menade var — och det vet han också — att de statsbidragsregler och andra regler som finns i dag försvårar och förhindrar just för den miljon kvinnor som jobbar med vård, omsorg och utbildning när det gäller att starta och driva företag. I övrigt hade Kjell-Olof Feldt nästan ingenting nytt att komma med. Han ägnade sig i stort sett åt att läsa högt ur betänkandet. Min fråga i debattens början kvarstår därmed: Vad är det egentligen socialdemokraterna vill sätta i stället för den ekonomiska politik som de inte vill ha? I dagens debatt har oppositionen efterlyst regeringens förslag, medan regeringen i huvudsak har ägnat sig åt att granska och kritisera oppositionens förslag. Detta är helt klart omvända roller jämfört med vad som är brukligt i parlamentarisk debatt. Jag menar att det logiska då är att vi byter roller helt och hållet. Finansministern gjorde en lång inledande beskrivning som innebar att allting i dag är bättre än i början av 80-talet. Det vore väl skamligt annars. Då hade vi en internationell lågkonjunktur, nu har vi haft fem års internationell högkonjunktur. Då hade vi just haft en period med fördubblade oljepriser, nu har vi just fått nyttan av halverade oljepriser. Sedan hade han ändå en intressant fundering: Det som är ett allvarligt problem i dag är hur vi skall få ner prisoch löneökningstakten till den nivå som råder i omvärlden, samtidigt som vi vill ha betydligt lägre arbetslöshet. Det är alldeles sant att detta är det svåra problemet. Min fråga var: Vilka förslag till åtgärder har då regeringen att komma med? Menar verkligen Kjell-Olof Feldt att t.ex. dagens förslag om valpskatt och höjda arbetsgivaravgifter är ägnat att dämpa prisoch lönerörelsen framöver? Jag måste erkänna att den intellektuella process som innebär att höjda arbetsgivaravgifter skulle underlätta en kommande avtalsrörelse är så förfinad att jag aldrig kommer att förstå den.
Fru talman! Arbetslösheten är låg, säger Kjell-Olof Feldt, och beskriver med kraft vilken god politik man för. Inte ett ord om den obalans vi har i Sverige, inte ett ord om att — som jag nämnde tidigare — 13 kommuner har över 5 Jo arbetslöshet, inte ett ord om att 19 av landets kommuner har mer än 4,7 Jo arbetslöshet, inte ett ord om den överhettning som leder till obalans i lönesättning och till andra problem. Det är ganska typiskt för den socialdemokratiska politiken att man inte med ett ord nämner den regionalpolitik som vi i dag för. Sedan fortsätter Kjell-Olof Feldt och plockar fram äldre herrar ur garderoberna, när han ständigt återkommer till några år då han tvingades vara utanför kanslihusets murar. Det är inte särskilt adekvat, tycker jag, att använda de argumenten. När det gäller fördelningspolitiken har ju centerpartiet en annan syn, och den har vi redovisat i våra motioner. Dessutom är det ju socialdemokrater och moderater som vill avskaffa livsmedelssubventionerna. Hur är det med fördelningspolitiken därvidlag, och hur är det med Kjell-Olof Feldts eget samarbete med andra partier på den punkten? Det är ju detta att man avskaffar livsmedelssubventionerna som ökar kravet på differentierad moms, eller någon form av momssänkning. Kommittén sade en gång i tiden att man i första hand tyckte att någon form av livsmedelssubventioner var bra, och därför slog man vakt om den tanken. Men nu har Kjell-Olof Feldt och Lars Tobisson fallit i varandras armar när det gäller den frågan, och då finns det inget annat att göra än att försöka differentiera momsen ordentligt. När det gäller olika åsikter bland de icke-socialistiska partierna vill jag säga att det även finns olika åsikter inom det parti som Kjell-Olof Feldt tillhör. Det kan gälla kärnkraften och det kan gälla fördelningspolitiken. I mitt första anförande nämnde jag arbetarförfattaren Karl Rune Nordqvist, som i en intervju konsekvent talar om ”det fuskbyggda folkhemmet”. Min fråga var: Är det vad svensk arbetarrörelse har uträttat egentligen — och håller Kjell-Olof Feldt med om att det är ett fuskbygge? Det har också gjorts andra uttalanden där man tar upp vilken dålig fördelningspolitik det är som förs. Kjell-Olof Feldt framställer sig gärna som rättvisans försvarare, och i ord låter det ju ganska bra. Men jag tycker att man skall fråga de sämst ställda pensionärerna, som nu enligt det förslag som finansministern lägger fram får sex sju gånger sämre utdelning än de som har full ATP. Man skall fråga de äldre och de sjuka som ännu inte fått klartecken när det gäller statsbidragen för driften av ålderdomshem. Och vad säger vårdpersonalen om detta, Kjell-Olof Feldt, med tanke på den vårdkris som vi ändå har? Hemsjukvården börjar också bli ett krisområde. Och slutligen: Fråga Statsanställdas förbunds ordförande, som säger att det känns svårt att se hur oförbehållsamt socialdemokraterna ställer upp bakom kapitalet — det som man annars förknippar Lars Tobisson med.

Fru talman! Först vill jag rätta till en sak som sades tidigare i den här debattomgången — att alla partier skulle ha varit eniga om att det inte gick att sänka matmomsen. Jag representerade ju vänsterpartiet kommunisterna i utredningen, och jag reserverade mig till förmån för en momssänkning och pekade på problemen med finansiering inom momsens ram, som då föreslogs. Jag gjorde här en retroaktiv betraktelse och tittade litet i backspegeln på vad som har hänt i den svenska ekonomin. Jag sade att jag gjorde det för att förstå vad som händer nu, och jag kom då fram till att det har varit en hel del av avregleringar, gynnande av kapitalet på de arbetandes bekostnad, orättvis fördelning av förädlingsvärdet, ökande aktiekurser, förmögenheter och profiter. Det föranledde finansministern att gå i svaromål och deklarera vad han menar med marknadsekonomi och socialdemokratisk politik. Jag tycker att sådana debatter är bra, för de är ganska klargörande — då man äntligen talar ut om varandras politik. Däremot sade finansministern mindre om de förslag som vi har lagt fram inför årets budget, men det kanske kommer något om dem i nästa replikrunda. Jag pekade alltså på de här avregleringarna och på gynnandet av marknadsekonomin. Finansministern menade att man hanterar detta. Men jag anser att det inte är så, eftersom den förda politiken har skapat orättvisor. Regeringen talar ju själv i högtidliga sammanhang om att det finns fördelningspolitiska spänningar osv., och dem borde man ju verkligen göra någonting åt. Om vi ser ytterligare tillbaka och frågar vilken inriktning den här budgetpolitiken har haft, finner vi att man under många år, ända sedan 1982, har försökt begränsa överföringarna till kommunerna för att gynna budgetsaldot på den statliga sidan. Detta har ju varit en politik som drivit kommunerna i en riktning som fört bort från rättvisan. Försämrar man finansieringsmöjligheter i kommuner och landsting, så öppnar man naturligtvis — samtidigt som nedskärningar sker — för privata initiativ, för privatisering. Detta stämmer inte med finansministerns tal, utan politiken har trots allt långsiktigt gynnat marknadsekonomiska insteg på olika områden som tidigare av arbetarpartierna betraktats som heliga när det gäller fördelningspolitik och rättvisa. Tidigare har det ju anförts kritik mot våra förslag — att vi har lagt fram reformförslag och att vi har finansierat dem på ett visst sätt. Finansministern kom inte med någon sådan kritik nu. Jag får konstatera att både förbättringarna för pensionärerna och den vidgade skatten på värdepapper finns i vpk:s budgetförslag i år. Vi kan väl inkassera en framgång så långt. Nu hade vi förstås tänkt att pensionärerna skulle få förbättringar från den 1 juli i år. Regeringen tänker sig tydligen att förbättringarna skall gälla från den 1 januari nästa år, så i den meningen är det ju ett sämre alternativ. Men annars kan vi bara tolka det så, att det trots allt finns många nödvändiga reformer i vpk-politiken som bör genomföras, och det kanske kommer fler under våren.

Fru talman! Lars Tobisson frågar och frågar om skattesänkningar. Svaret äratt vi inte ställer ut några löften om skattesänkningar förrän vi vet att de går att genomföra utan att den sociala välfärden hotas. Vi skall klara en sänkning av skattetrycket genom tillväxt i ekonomin, ökad produktivitet, lägre inflation och ökad effektivitet inom den offentliga sektorn. Jag tror att det är ett ungefär så bra svar som någon kan ge — det är i varje fall långt bättre än det moderaterna ger. Men Tobissons problem är ju att moderaterna under de närmaste tre åren, såvitt jag förstår, vill sänka skatterna med 40 miljarder utöver vad regeringen skulle vilja göra. Och för dessa 40 miljarder har man finansiering bara för det första halvåret. Lars Tobisson försöker sig också på följande resonemang: Om konsumtionen stiger när skatterna höjs, kommer konsumtionen att minska när skatterna sänks. På denna besynnerliga logik — sänker man skatterna, minskar konsumtionen — trodde också den amerikanske presidenten och hans regering. Vad blev resultatet? Det går att avläsa i ett underskott i den amerikanska utrikesbalansen som bara i år uppgår till 140 miljarder dollar. Om moderaterna tror på den teorin, att konsumtionen sjunker när skatterna sänks, är detta ungefär som att tro på att man inte blir blöt när det regnar. Jag ställde faktiskt en fråga till Lars Tobisson om vilket besked man denna vår tänker lämna landets kommunalmän om hur de skall börja skära i sina budgetar, för det måste de börja med nu. Ni har ju sagt att ni vinner valet i höst och att ni då skall ta bort 11 miljarder från kommunerna. Jag noterade att Gösta Bohman i en artikel häromdagen påstod att det brinner i välfärdsstugans tak. Antagligen beklagade Bohman att han inte har lyckats sätta eld på hela kåken. Är det en sådan brasa som ni tänker ställa till med? Jag är ju inte ensam om att ställa den frågan. Anne Wibbles partiledare Bengt Westerberg har om det moderata förslaget sagt: ”Vi tycker inte att man kan göra så stora nedskärningar utan att det negativt påverkar välfärdsstaten.” Ändå är folkpartiet berett att bilda regering med moderaterna. Detta måste bli en fråga som moderaterna inte gärna kan gå igenom valrörelsen utan att lämna något besked om. Anne Wibble säger att det väl inte var någon konst att klara Sveriges ekonomi med fem år av högkonjunktur. Ja, Anne Wibble, jag är övertygad om att ni borgerliga skulle lyckas att försämra Sveriges ekonomi i just en högkonjunktur. Med den uppläggning av politiken som ni tänker er skulle vi störtas ut i en brinnande inflation och stora underskott. Vidare frågar Anne Wibble vilka förslag vi har att komma med. Riksdagen behandlar ju nu en budgetproposition på 3 0004 000 sidor och ett antal andra propositioner om Sveriges ekonomi, välfärd och utveckling. Detta är våra förslag. Det är dem ni skall ta ställning till, kritisera eller instämma i. Jag förstår därför inte varför den frågan över huvud taget ställs. Jag måste ägna litet tid åt Gunnar Björk. Han spelar nu här i den borgerliga teatern rollen som den som angriper från vänster. Det är radikale Björk som vi ser här i talarstolen. Han säger att centern skall sänka momsen på maten — det upprepar han för övrigt gång på gång i sitt anförande. Jag tycker att Gunnar Björk var duktig. Jag tror att han inte glömde bort någon väljargrupp i sitt tal. Alla fick sitt. Men hur är det egentligen med detta med momsen på mat? Är det detta som det är fråga om? Är det en riktig beskrivning, och talar Gunnar Björk sanning när han säger att centern vill sänka momsen på mat? Om jag har fattat det rätt, så vill ni sänka momsen på matråvaror, dvs. ni vill sänka momsen på mjöl men inte på bröd, på potatis men inte på ris osv. Är det inte så ni vill göra? Ingår fläsk i detta, eller är det bara valfläsk, Gunnar Björk? Jag tror att litet besked på den här punkten skulle underlätta matsmältningen. Gunnar Björk sade någonting som jag faktiskt blev fascinerad av, nämligen att en ny regering behövs inte bara i all allmänhet, utan även för att genomföra centerns program för att hjälpa de svaga, lyfta upp ekonomiskt eftersatta regioner, rädda miljön och skapa social rättvisa. Det fanns en intressant lucka i denna uppräkning, som jag inte vet om åhörarna har noterat: Avvecklingen av kärnkraften nämndes icke! Den nya regeringen behövs tydligen inte för att avveckla kärnkraften. Här stod alltså en livs levande centerpartist och höll ett anförande på 25 minuter utan att, såvitt jag kunde höra, nämna ordet kärnkraft — och detta den dag då den socialdemokratiska regeringen, den gamla som inte längre behövs, överlämnade en proposition till riksdagen om att just avveckla kärnkraften. Tala om att sopa saker under mattan, Gunnar Björk. Berätta med vilken regering centern vill avveckla kärnkraften. Svara även på följande fråga: Är avvecklingen av kärnkraft ett led i miljöpolitiken? Förklara i så fall för mig vad denna nya regering egentligen skall syssla med när det gäller kärnkrafts-, energioch miljöpolitik, när moderaterna säger att kärnkraften inte kan avvecklas därför att den hotar tillväxten, medan Björk säger att miljöpolitik är bra för tillväxten. Jag måste vidare fråga vad Gunnar Björk hittar i moderaternas politik som lyfter upp eftersatta regioner. Är det indragningen av 11 miljarder från kommunerna? Lyfter det upp eftersatta regioner? Blir det bättre i de eftersatta regionerna för att man får sämre ersättning när man är sjuk eller arbetslös? Är det bättre för de svaga i landet att man, som moderaterna vill, höjer skatten för dem och sänker den för dem som har höga inkomster? Det är möjligt att centern har en helt annan idé om vad som är en ny regering i Sverige, men om en ny regering skall bestå av moderaterna, folkpartiet och centern undrar jag vad det över huvud taget är i centerns program som den regeringen kan genomföra. Ge ett exempel härifrån talarstolen! Fru talman! Gunnar Björk sade vidare att jag plockar fram äldre herrar ur garderoben, när jag skall beskriva allt elände som de borgerliga ställde till med. Äldre herrar är alltså ointressanta i politiken i dag. En av dessa äldre herrar är Gunnar Björks egen partiledare. Han var energioch löneminister, eller vad det nu hette, i den där regeringen. Andra äldre herrar var förre statssekreteraren Westerberg. Är det honom Gunnar Björk åsyftar? Är han ointressant i dag? Vi hade t.o.m. en samordningsstatssekreterare som hette Bildt — en annan äldre herre som tydligen också är förpassad ut i historiens glömska av centerpartiet. Men han knallar omkring här någonstans och kan dyka upp utan att Gunnar Björk blir varse. Slutligen: De borgerliga har denna gång, liksom så många gånger tidigare, i ursinne angripit socialdemokratin för att den inte har höjt pensionerna. Men om ni anser att vi har behandlat landets pensionärer så orättfärdigt och om ni anser att deras pensioner under dessa år har varit för låga, varför har ni då själva inte lagt fram ett enda förslag för att höja deras pensioner? Om ni är så moraliskt upprörda som ni säger att ni är över att höjningen av pensionen inte kom förrän i fjol och nästa höjning inte kommer förrän den 1 januari 1989, varför lägger ni då inte själva fram förslag? Vad har ni att säga landets pensionärer? Vad tänker ni göra, och vad kan ni åstadkomma? Fru talman! Vi handlar — oppositionen talar. Detta är i och för sig en normal och riktig arbetsfördelning, men den moraliska indignation som de borgerliga visar har alltför mycket drag av taktik inför det kommande valet.

Fru talman! Vi har varit moraliskt upprörda över att socialdemokraterna svek det löfte som de avgav inför valet 1982 och som de kanske vann detta val på, nämligen att pensionerna skulle vara värdebeständiga. Det är svaret på finansministerns fråga. Jag inledde denna debatt med att förutspå att regeringen, eftersom den inte vill avslöja sin egen ekonomiska politik, skulle ägna stort utrymme åt att smutskasta oppositionens förslag. Jag har blivit i hög grad sannspådd, och tokigheterna har blivit så många att jag inte har tid att bemöta dem alla. Jag reagerade bl.a. mot att Kjell-Olof Feldt talade om att de borgerliga partierna föreslår ofinansierade skattesänkningar. Detta tal kommer igen trots att vi år efter år lägger fram budgetalternativ som ger ett bättre budgetsaldo än det som regeringen redovisar. Det är alltså helt obefogat att fortsätta att säga så. Vidare sade Kjell-Olof Feldt att moderaterna vill upphäva kärnkraftsomröstningens resultat. Han talade också litet indignerat om att Gunnar Björk inte tillräckligt skulle ha uppehållit sig vid detta ämne denna dag när regeringen lägger fram sin proposition. Men det fantastiska är ju att denna proposition innebär att regeringen inte följer folkomröstningens resultat. Det stod ju på linje 2:s valsedel att kärnkraften skall behållas så länge inte säkerheten, sysselsättningshänsynen och ekonomin säger någonting annat. Vi har fått belagt att säkerheten inte är hotad av något nytt Tjernobyl, eftersom vi inte har reaktorer av Tjernobyltyp. Vi vet också att sysselsättningen äventyras av en avveckling. Min fråga är: Varifrån skall Kjell-Olof Feldt ta de kanske 25 miljarder som det kostar att genomföra förtidsavvecklingen? Det är ni som inte följer folkomröstningens resultat. På baksidan av er valsedel stod det vidare: ”Kolkondens undviks.” Hur skall ni klara en förtida avveckling utan att ta till kol? Jag ställde ett antal frågor i min replik. På den fråga som gällde hur man skall få ned skattetrycket svarade Kjell-Olof Feldt: Via tillväxt och ökad produktivitet. Men problemet är att det höga skattetrycket förhindrar den tillväxt som skulle kunna möjliggöra en sådan uppläggning. Jag ställde även andra frågor i mitt första inlägg, och eftersom finansministern inte var här då vill jag upprepa dem så att han får en chans att ge ett svar. Jag frågade ordagrant: Menar verkligen finansministern att han inte bara tänker underlåta att sänka marginalskatterna nästa år utan också avser att släppa fram den smyghöjning som avsaknad av inflationsskydd medför? Tror verkligen Kjell-Olof Feldt att trendbrottet i lönekostnadsutvecklingen under sådana förhållanden kommer ens nästa år? Jag frågade också: Blir det prisstopp före valet? Ett uteblivet besked på den frågan kommer att tolkas som ett ja och verka prisuppdrivande ute på marknaden.

Fru talman! Finansministern sade ingenting om kvinnor och den offentliga sektorn. Det var bra, och jag tolkar det som en ursäkt. Däremot sade han liksom i sitt inledningsanförande rätt mycket om folkpartiets budgetpolitik. Jag vill påminna finansministern om att vad som anförs i utskottsbetänkandet innebär att budgetsaldot för nästa budgetår blir ungefär 1,5 miljard bättre än regeringens. Detta framhålls vara av mindre omfattning och ligga inom osäkerhetsmarginalen. Jag håller med om det, och vi har inte heller gjort någon stor sak av detta. Räknat på kalenderåret 1989 försvinner förbättringen i förhållande till regeringens förslag. Man försöker då göra ett nummer av att det i stället skulle bli en liten försvagning, med 200 milj.kr. Inte ens för socialdemokraterna i finansutskottet har det varit lätt att förklara hur en ökning av underskottet med 200 miljoner är en katastrof när en minskning av underskottet med 1 600 miljoner är felräkningspengar. Jag vill fråga finansministern hur hans berättigade oro för bytesbalansen stämmer med det i dag presenterade förslaget om mera pengar till pensionärerna, som ju rimligen använder en ganska stor del av sina inkomster just till privat konsumtion. Finansministern sade att de förslag vi debatterar i dag är de som budgeten i dess helhet representerar. Det är uppenbarligen så att finansministern har dessa förslag i sitt huvud, men de är för oss övriga så väl fördolda att inte ens finansutskottets socialdemokratiska ledamöter har förmått att i ord beskriva dem i dagens betänkande. Eller kanske finansministern kan peka på de sidor där utskottets majoritet redovisar vilka riktlinjer för den ekonomiska politiken som den vill att riksdagen skall bifalla? Jag kan icke finna några sådana. Sammanfattningsvis tror jag ändå att dagens debatt har givit några besked. Vad jag vill peka på är de hinder för en dynamisk utveckling som den socialdemokratiska politiken trots vissa förtjänster ändå innehåller. Skattetaket begränsar den offentliga sektorns förmåga att sysselsätta fler. Monopolbestämmelser, andra regleringar och höga marginalskatter hindrar den privata tjänstesektorns expansion. Inte heller finansministern tycks tro att skatter, monopol och regleringar påverkar de välståndsbildande krafterna negativt, och det finner jag mycket anmärkningsvärt. Det betyder att det inte är en olycklig slump att utskottets socialdemokrater inte har varit villiga att förändra politiken på en enda punkt. Då kommer ekonomin att snävas in, till men för oss alla, i ett regelsystem som motverkar en dynamisk utveckling.

Fru talman! Jag ber först finansministern om ursäkt om jag har uttalat mig som om även 50-åriga män skulle vara äldre herrar. Det är naturligtvis fel. Vad jag syftade på var att alla män som fullgjort värnplikt betraktas som äldre herrar. Kjell-Olof Feldt ställde frågor om moms på livsmedel. Med billigare mjöl får vi också billigare bröd, och med billigare fläsk och kött blir även färdig pytt-i-panna billigare. Det är det som vi syftar på med vår hänvisning till matråvaror. Med goda råvaror får man också en högre livsmedelskvalitet. En politik på den grunden är en rättvis politik. Jag förstår faktiskt inte hur socialdemokrater och andra kan hävda att höjda mjölkpriser är en rättvis politik. Vad gäller det kärnkraftsavvecklingsförslag som kom i dag och som vi naturligtvis med stort intresse skall studera kan man konstatera att efter de ungefär fem och ett halvt år som regeringen har suttit lägger den fram ett förslag om kärnkraftsavvecklingen som innebär i stort sett en kontrollstation 1990. Det är sannerligen inte mycket att skryta med när det gäller en epokgörande miljöpolitik. Detta förslag är resultatet av en oenighet inom det socialdemokratiska partiet, vilken vida överglänser den som ibland förekommer i andra frågor inom andra partier. Det är viktigt att detta framhålls. Vår indignation i pensionsfrågan sammanhänger med det vallöfte som socialdemokraterna avgav. Socialdemokraterna utfärdar ibland vallöften som de sedan inte håller. År 1982 lovade man att alla värnpliktiga skulle få 30 kr. om dagen, och det börjar man närma sig först nu efter fem år. Indignationen beträffande pensionärerna gäller alltså att man inte lever upp till det solklara löfte som man givit före ett val. I dagens debatt håller jag med Anne Wibble och Lars Tobisson, när de säger att den i mycket innehållit en granskning och en kritik av oppositionens förslag. Det tål dessa förslag, men det är konstigt att man inte ägnar samma kraft och intresse åt att diskutera regeringens politik och vad denna egentligen består av. Vad har socialdemokraterna egentligen för skattepolitik inför framtiden? Det har inte framgått särskilt bra av denna debatt. Vad har de för familjepolitik? Det är en öronbedövande tystnad om vilka åsikter de egentligen har på det området. Vad har de för medicin för en sänkning av lönekraven i framtiden? Vad har de för politik för att hålla matpriserna på en rimlig nivå för barnfamiljer och pensionärer? Vad har de för politik för att unga människor skall få bra bostäder? Det är ju ändå regeringen som har ansvaret för den budget som har framlagts, och det är naturligt att vi analyserar förslagen i budgeten. Det är viktigt att ni i det sammanhanget, finansministern, redovisar era förslag och att vi får en debatt om dem. Jag tycker att detta saknas i dag.

Fru talman! En sådan här debattrunda blir så att säga flera debatter i debatten. Det kan därför vara svårt att hålla reda på huvudlinjerna. Trots att jaginte har någon ytterligare replikrätt efter detta inlägg skulle jag ändå vilja ta upp ännu en viktig fråga, eftersom finansministern hela tiden fixerar sig vid löneutvecklingen och efterfrågan när man diskuterar ekonomisk politik med honom. En omfördelning av efterfrågan är en möjlig väg — och en viktig väg. Om vi gynnar dem som har det sämst i samhället och drar in pengar från de håll som har gynnats under lång tid och där förmögenheter därför har skapats, innebär detta en omfördelning av efterfrågan som måste komma till stånd. De sämst ställda kan inte alltid stå tillbaka med hänvisning till att efterfrågan ökar. Vi måste åstadkomma en omfördelning. På samma sätt är det viktigt att framhålla den kollektiva konsumtionens betydelse, som inte alls har så stort importinnehåll som finansministern befarar. Det handlar alltså om skolor, vård, kultur, kollektivtrafik etc. På dessa områden kan vi åstadkomma enorma förbättringar och det föreligger ett konsumtionsbehov som kan tillfredsställas på ett sätt som är ekonomiskt riktigt. Finansministern tog också upp frågan om matmomsen. Eftersom vpk har drivit denna fråga sedan 1970-talets början har vi anledning att kommentera vad finansministern nu har sagt. Jag är faktiskt irriterad över att han försökte förlöjliga frågan på det sätt som han gjorde, nämligen som om det inte skulle ha någon betydelse att matpriserna rusar i höjden som de gör. Vi har ju från statens prisoch kartellnämnd, livsmedelsbyrån, fått statistik som visar vad som har hänt med matpriserna under fem år i förhållande till andra varor. Den allmänna prisnivån har ökat med 36,4 90 under den här femårsperioden. Livsmedel i genomsnitt har ökat med 50 96. Charkvaror har ökat med 69, ost med 60, djupfryst med 59, nötkött med 55, matfett med 53, fisk, frukt och grönsaker med 51 och matbröd med 50 96. Ställ detta mot den allmänna prisnivån som har ökat med 36,4 90! Det är väldigt viktigt att hitta vägar bort från de automatiska prisökningarna. Jag vet, efter tidigare diskussioner med regeringen, att finansministern vill göra andra saker; regeringen skall avreglera, kanske importera mer, vidta åtgärder i produktionsledet. Jovisst, men så länge man inte lyckas få resultat den vägen kommer momsen som salt i såren och fördyrar maten ytterligare. Detta är ett viktigt problem när man talar om inflationen. Det är ju skillnad på att lägga 30 26 av sina utgifter på mat mot att bara lägga 15 96 av utgifterna på mat. Om maten är inemot dubbelt så dyr som alla andra varor förstår vi att också inflationen drabbar orättvist, även om inflationen i sig är orättvis, finansministern.

Fru talman! Lars Tobisson var den som tog upp pensionärernas situation. Han sade att det de är upprörda över är ett sviket vallöfte. Nu är vallöftet uppfyllt. Men tydligen nöjer sig moderaterna med att vara upprörda och det tänker de fortsätta att vara även om de vinner valet. Det är det stora avståndet mellan den moraliska indignationen och viljan att göra någonting som jag tycker börjar bli en moralisk fråga för borgerligheten själv. Både Lars Tobisson och Anne Wibble ogillar att jag säger att de utlovar ofinansierade skattesänkningar. Det är de också upprörda över — dock något mindre än över andra saker, såvitt jag förstår. Sanningen är att ni lovar tio gånger större skattesänkningar än vad ni kan finansiera! Det kommer ni att göra i valrörelsen — jag känner ju er sedan tidigare! Inte kommer Lars Tobisson att säga att det enda väljarna skall tro på är de första 4 miljarderna som moderaterna sänker skatten med, resten vet de ingenting om. Tobisson kommer med all kraft han är förmögen att hävda att skatterna skall sänkas med 40 miljarder kronor, även om han inte har den yttersta aning om var han skall ta pengarna ifrån. Det är då vi reagerar. Vi såg många svikna vallöften åren 1976 och framåt, därför att ni hade utlovat skattesänkningar som ni aldrig orkade genomföra. Min fråga till Gunnar Björk om kärnkraften utlöste nu ett nytt angrepp från Lars Tobissons sida mot hela tanken på att avveckla kärnkraften. Jag måste säga att jag vill varna moderata samlingspartiet för att hantera folkomröstningsresultatet på det sätt som man gör. Det faktum att två tredjedelar av svenska folket vill ha en avveckling av kärnkraften, vilket var innebörden av både linje 2:s och linje 3:s politik, vill moderaterna nu tolka så att kärnkraften skall avvecklas när moderaterna tycker att detta skall ske. De tycker att ett politiskt parti skall ha fullständig frihet att göra en sådan tolkning! Det var inte meningen, med vare sig folkomröstningsresultatet eller senare riksdagsbeslut. Den här debatten om kärnkraften borde inte föras på det här sättet. Medan Tobisson menar att en förtida avveckling är ett brott mot folkomröstningen och ett hot mot tillväxten, säger Gunnar Björk att vår proposition, där vi tidigarelägger avvecklingen av två reaktorer, inte var mycket att komma med. Skulle inte herrarna kunna göra upp det här på något vis? Antingen är det ett hot mot tillväxten och ett brott mot all hederlighet i politiken att börja avveckla kärnkraften på 1990-talet, eller också är det lappri, det som Gunnar Björk säger. Som grundval för en kommande regering verkar det vara en något vacklande bastiljon som ni försöker bygga upp i den här debatten. Sedan får ni tolka min tystnad som ni vill, både Anne Wibble och Lars Tobisson. Gunnar Björk säger att billigare mjöl ger billigare bröd, och det må vara sant, men det är ju inte den föreställning som människor har fått när Gunnar Björk för en timme sedan stod här och sade att vi skulle sänka momsen på maten. Då trodde människor att det var brödpriserna som skulle påverkas direkt. Nu vet inte jag, fru talman, hur stor andel mjölkostnaden utgör av priset på en limpa, men antag att det är 10 96, för att hugga till med något. Det betyder i så fall att momsen på en limpa skulle sjunka med 1,9 procentenheter och 16 Z6 moms skulle kvarstå på brödet. Är det detta intryck ni har skapat hos människor under er kampanj för sänkt matmoms, nämligen att det var fråga om 10 976 sänkning av en moms på 19 26? Jag vill bara konstatera att Gunnar Björk inte hade ett enda exempel att ge på vilka delar av centerns program som en borgerlig regering skulle genomföra. Inte en enda punkt i programmet kunde han ta upp i sin replik. Jag tycker att det är en ganska klen utdelning vid borgerlig samverkan, om ett parti får gå in i regeringen utan att få med någonting alls av sitt program i regeringens politik. Men, antingen det är äldre eller yngre herrar som Gunnar Björk skall tampas med, så blir det väl på det sättet. Så vill jag säga till Hans Petersson i Hallstahammar att prisstegringarna på mat faktiskt dämpades i fjol. Det var ett resultat av att vi började vinna segrar i kampen mot inflationen. Det är en väldigt dålig metod att dölja de kostnadsökningar vi faktiskt har genom att införa subventioner. Vi har försökt göra detta med köttet, med smöret och med mjölken, men det är en dålig metod att försöka lura i svenska folket att vi inte har någon inflation eller att den är lägre än vad den faktiskt är till följd av att vi pumpar in budgetmedel, dessutom budgetmedel som i Hans Peterssons fall måste lånas upp. Fru talman! Något besked från Lars Tobisson får kommunalmännen i landet icke om hur de skall klara att banta sina budgetar med sammanlagt 6-7 miljarder 1989, men jag tror att han kommer att möta den frågan även inom sitt eget parti. Även de moderata kommunalpolitikerna måste rimligen vilja veta vad de skall säga till sina väljare. För när man kommer ner från Lars Tobissons upphöjda nivå till frågor om daghemsutbyggnad, färdtjänst och allt det andra, går det inte att se fullt så hånfullt avvisande ut som Lars Tobisson gör i den här talarstolen. Fru talman! Den socialdemokratiska regeringen har måst fatta ganska många svåra beslut under de gångna sex åren. Vi har kunnat klara problemen och komma fram till fungerande lösningar i en rad avseenden, även om vi verkligen inte hävdar att vi har löst alla problem eller att vi inte skulle ha gjort några misstag. Att vi har klarat problemen beror inte på att, som en del ibland hävdar, vi är trädda på ett enda snöre, att det bara finns en enda mening. Tvärtom -— vi har haft livliga och förutsättningslösa men meningsfulla debatter inom vårt parti. Vi har orkat driva en öppen debatt, ta ett enigt beslut och sedan stå för det. Det är så vi arbetar, i fråga efter fråga. Vi är medvetna om att den kommande mandatperioden inte kommer att bjuda på färre utmaningar än den vi snart har bakom oss. Det värsta som kunde hända Sverige är nog att vi får en regering som inte förmår ena sig, som inte är samstämmig, som inför utmaningar och svårigheter fastnar i trätor och inbördes strider, vilka leder till att inga beslut fattas eller att de beslut som fattas är så kraftlösa och meningslösa att de inte hjälper. Vi har nämligen framför oss, denna vår och åren framöver, viktiga framtidsfrågor som gäller sysselsättningen, skatterna, miljön, energin och den sociala tryggheten och välfärden. Det är kring den politiken som vi har byggt upp ekonomins styrka och den sociala välfärden. Det är också den politiken vi har presenterat för Sveriges riksdag denna vår. På alla områden där vi har gett besked kommer vi också att genomföra vår politik.

Fru talman! Jag skall i dag på den socialdemokratiska utskottsmajoritetens vägnar framför allt uppehålla mig vid kreditpolitik, statsskuldsfrågor och växelkurspolitik. Finanspolitiken har under senare år kommit i ett visst teoretiskt vanrykte. Ett land har dock under åren 1982-1987 fört en mycket aktiv finanspolitik. Det land som har gjort detta är inte heller vilket land som helst. Det är USA. Trots all nyliberal och monetaristisk retorik har man där fört en mycket aktiv finanspolitik med stora underskott som följd. Huruvida det har varit bra för den amerikanska ekonomin eller ej kan diskuteras. Att den aktiva amerikanska finanspolitiken har givit en mycket kraftig efterfrågeinjektion till resten av världsekonomin står dock helt klart. Den har legat bakom den relativt kraftfulla expansion av världsekonomin som har präglat de senaste fyra fem åren. Andra länder har däremot fört en inaktiv eller åtstramande finanspolitik. Dit hör de stora överskottsländerna som Japan och Västtyskland och dit hör också NIC-länder — dvs. nyindustrialiserade länder — i Sydostasien som Taiwan, Sydkorea, Hongkong och Singapore, som tillsammans har mycket stora överskott i sina utrikesaffärer, inte minst mot USA. Länder som Västtyskland och Japan tenderar därför att bli bromsklossar och alls inga lokomotiv i den internationella ekonomin. Vi i vårt land har fört en någorlunda stram finanspolitik sedan slutet av 1982. Det visas ju också av den kraftiga förbättring av budgetunderskottet som ägt rum under de senaste åren och som också har uppmärksammats och prisats internationellt, särskilt i Förenta Staterna. Men det skulle inte ha skadat om vår finanspolitik i dag varit ytterligare något stramare. Mot denna bakgrund är det intressant att ta del av de borgerliga alternativen. De borgerliga partierna befinner sig i dag i en önskesituation. De är i opposition och behöver inte ta något direkt ansvar för sina förslag. Men de orkar inte ens visa en teoretisk kraftfullhet. Deras budgetalternativ är inte starkare än regeringens. På litet längre sikt, ja redan på ett helårs sikt, skapar de större budgetunderskott och leder till en försvagning av finanspolitiken, främst på grund av att de borgerliga förslagen till skattesänkningar då slår igenom fullt ut. Inte ens när de borgerliga i full frihet får framföra sina egna alternativ kan de visa en teoretisk kompetens. Till bilden hör dessutom att deras skattesänkningsoch besparingsalternativ ser helt olika ut. Söker man den minsta gemensamma nämnaren för den borgerliga politiken — vilket är rimligt att göra om man vill se de tre borgerliga partierna som ett regeringsalternativ — finner man därför att deras gemensamma finanspolitiska alternativ blir mycket svagare än det som finns i årets budget. Det parlamentariska läget tvingar därför fram en stor tonvikt på penningpolitiken. Det blir penningpolitiken tillsammans med valutapolitiken som kommer att få klara av den åtstramning och den anpassning som kan komma att bli nödvändig. Den svenska räntan har under senare år internationellt sett legat högt. Särskilt är detta fallet om man jämför den svenska räntan med dollarräntan. Där har vi haft ett ”respektavstånd” till dollarräntan som för det mesta legat över tre procentenheter. Hittills i år har det varit tendenser till sjunkande räntor internationellt sett, och även i vårt land har det varit en sådan utveckling. Riksbankschefen har varnat för detta. Det är lätt att inse varför han gör det. Prognoserna pekar i år mot ett rätt betydande underskott i bytesbalansen. Samtidigt upprätthåller vi normen om att inte nettoupplåna utomlands. Detta tvingar obönhörligen fram en privat kapitalimport av tämligen stor omfattning. Det är svårt att se hur en sådan skall kunna genomföras utan ett tämligen högt ränteläge i vårt land. Riksbankschefens varningar är därför synnerligen befogade. De borgerliga partierna lever däremot i en egen drömvärld. Det står helt klart att deras gemensamma underlag vad beträffar finanspolitiken inte innebär någon åtstramning. De tycks inte inse vad det innebär för penningoch kreditpolitiken. Här intar de även i detaljer en ganska apart inställning, vilket inte minst klargörs när de kommer till statsskuldspolitiken. Min argumentering tyder på att staten under kommande år verkligen har användning för alla de låneinstrument som ingår i dagens arsenal. Men de borgerliga är fientliga både mot sparoch mot premieobligationer. Deras avoghet mot premier är minst sagt egendomlig. Det är en sparform som är djupt etablerad i svenska folkets medvetande. Den lockar inte minst småspararna. Dessutom visar kalkyler att det är den upplåningsform som är billigast för staten. Jag har färska siffror från riksgäldskontoret som visar att staten för premielån får betala 7,7 90 i ränta. För allemanssparande får staten betala 9,1 Zi ränta. För riksobligationer får staten betala — om alla kostnader läggs ihop — 11,4 96 i ränta. Man frågar sig då: Hur kommer det sig att moderaterna har lyckats narra folkpartiet och centern att gå med på denna mycket egendomliga linje, där man i framtiden vill förbjuda premieobligationer, detta så populära låneinstrument, som dessutom är den i särklass mest billiga upplåningsformen för staten? De borgerliga partiernas inställning till växelkurspolitik är också egendomlig. Valutapolitiken har varit helt central i den svenska ekonomin under senare år. De borgerliga partierna intar ett slags idylliserande och idealiserande resonemang, som är mycket långt från verkligheten, och dessutom är de helt oeniga på en absolut central punkt på detta område. Centern och folkpartiet talar i sin särskilda reservation om valutapolitiken om att en ”smygdevalvering” av kronan skett sedan hösten 1985. Detta skulle ha berott på att den svenska valutakorgens konstruktion är sådan att den ger dollarn dubbel vikt mot vad som skulle vara fallet vid en ren handelsvägd korg. De bortser dock härvid från det faktum att dollarn är mer betydelsefull för svensk utrikeshandel än vad den rena handeln med USA anger, på grund av att betydelsefulla varor i internationell handel, exempelvis olja, noteras i dollar. Dessutom är större delen av vår utlandsskuld upptagen i dollar. Att säga att någon smygdevalvering har förekommit är därför helt meningslöst. Viktigare är dock att slå fast att korgkonstruktionen varit till stor fördel för vårt internationella läge under senare år. Den förutan skulle våra balansproblem ha varit betydligt svårare än vad de i verkligheten kommit att bli. Folkpartiet och centern talar därför i nattmössan på den här punkten. Moderaterna intar som väntat en från centern och folkpartiet avvikande ståndpunkt, som måste kallas för extrem. De vill att vi omedelbart skall gå med i EMS, det europeiska monetära samarbetet. Detta förslag är minst sagt huvudlöst. En anknytning till EMS skulle göra det omöjligt för oss att föra en självständig politik på detta helt centrala område. Förslaget är också så magstarkt att de övriga borgerliga partierna — som annars lätt hamnar på moderaternas släpvagn — också tvingas ta avstånd från det. Hade vi varit med i EMS under senare år skulle det ha inneburit mycket stora påfrestningar på den svenska ekonomin. Exporten skulle ha gått mycket sämre, samtidigt som importen skulle ha gynnats. Vi skulle ha fått stora underskott i vår bytesbalans. Förr eller senare skulle en åtstramningspolitik ha tvingats fram, och den skulle i sin tur ha lett till starkt stigande arbetslöshet. Egentligen behöver vi inte gå längre än till vårt södra grannland Danmark för att inse vilka vådor en anknytning till det europeiska monetära samarbetet kan medföra. Danmark är med i EMS. Där har man haft en 40-procentig uppskrivning av den danska kronan gentemot den svenska sedan 1981. Det råder inte minsta tvivel om att den danska kronan i dag är starkt övervärderad. Det har medfört att Danmark har ett slags bisarrt internationellt rekord: I 26 år i följd har man haft underskott i bytesbalansen samtidigt som man har en 10-procentig arbetslöshet. Danmark har nu en utlandsskuld som är uppe i 250 miljarder, eller ungefär fyra gånger så stor per huvud räknat som den svenska, som också är ganska ansenlig. Danmark närmar sig nu vägs ände. Det har också börjat talas om att den internationella valutafonden måste gripa in, om Danmark inte kan se till att sanera sin bytesbalanssituation. Allt detta tyder på att Danmark antingen måste lämna EMS eller göra en kraftig växelkursjustering inom ramen för EMS, vilket inte är någon lätt operation. Det råder inget tvivel om att bindningen till EMS har varit en starkt bidragande orsak till de svårigheter som Danmark har hamnat i. Moderaterna är starka anhängare av EG. De tycks tro att de flesta av våra problem skulle lösas om vi bara finge fullt medlemskap. Så är det inte. Exemplet EMS visar att ett fullt medlemskap kan skapa mycket stora problem för ett land. Det är en finansdebatt och inte en skattedebatt som vi för i dag, men eftersom Bo Lundgren i sitt inlägg här direkt apostroferade mig skall jag ge honom svar på ett par punkter. Ja, jag tror att det svenska skattetrycket bör sänkas på längre sikt. Jag är ingalunda ensam i mitt parti om att ha den uppfattningen, vi är åtskilliga som anser det. Men detta måste naturligtvis göras inom ramen för sans, måtta och förnuft. Skattetrycket var visserligen något lägre under den borgerliga tiden än det är i dag, men vi får inte glömma bort hur utgiftskvoten, utgiftstrycket såg ut. När skattekvoten var ungefär 52 Yo var utgiftskovten, när det var som värst, 65 Zo. Budgetunderskottet uppgick alltså till 13 96 av de totala inkomsterna — det var ett jättelikt budgetunderskott. Det var det som vi socialdemokrater måste ta tag i och dra ner. Det har vi också gjort, eftersom det var fullständigt nödvändigt att sanera den svenska ekonomin efter de borgerliga åren. Detta kan göras enbart på två vägar: genom att försöka minska utgiftskvoten eller genom att höja skattekvoten. Vi har varit tvingade att arbeta på båda dessa vägar, dvs. att föra en ”gnetpolitik” utgiftsmässigt men också att genomföra vissa skatteökningar. Bo Lundgren och jag sitter båda i den kommitté som skall arbeta med en reformerad inkomstbeskattning, så vi får under de kommande två åren många tillfällen att samtala med varandra om dessa frågor. Jag tror också att en ganska radikal skattereform är nödvändig, men jag förmodar att den typ av reform som jag ser framför mig sannolikt är annorlunda än den som moderaterna har i tankarna. Jag tror exempelvis att det är nödvändigt att bredda skattebaserna. Någon form av avdragsöversyn måste införas, förmodligen med minskande avdrag. Kapital måste beskattas på ett helt annat sätt än i dag. Jag kan som exempel nämna att de svenska hushållen har en förmögenhetsmassa som i dag uppgår till ungefär 2 000 miljarder kronor netto. Hur mycket får staten in i skatt på den kapitalmängden? Svaret är: Netto räknat ingenting. Tvärtom gör staten en förlust på 7-8 miljarder. Om alla skatter på kapital avskaffades men avdragsmöjligheterna samtidigt avskaffades skulle staten göra en bra affär. Det visar alltså hur skevt saker och ting fungerar i dag. Nåväl, detta är en finansdebatt, inte en skattedebatt. Låt mig avslutningsvis, fru talman, återgå till det litet större ekonomiska perspektivet och säga några ord om den internationella ekonomin och växelkurssvängningarna. Sedan 1973 har ett system med rörliga växelkurser använts i världsekonomin, men under den tiden har det skett oerhört starka svängningar. Inga ekonomer kunde förutse att de fluktuationer vi har fått erfara skulle bli så stora, utan de trodde på mycket mer av stabilitet. Detta illustreras mycket fint av dollarns utveckling. Den hade en enormt kraftig uppgångsfas, en appreciering, från 1982 till september 1985. Sedan dess har dollarn varit inne i en mycket stark nedgångsfas. De starka fluktuationerna i stora valutor som dollar, yen och D-mark kan inte förklaras exempelvis med vad ekonomer brukar kalla för reala faktorer som produktivitetsskillnader och annat. Det går inte att förklara med skilda inflationstakter. Dessa fluktuationer har i stället understrukit de drag av instabilitet som karakteriserar ett kapitalistiskt marknadssystem. Det har under 80-talet gått ett slags övertro genom många länder, även bland stora grupper i vårt land, på att marknadssystemet skulle ha något drag av perfektion. Det har det ingalunda. Tvärtom har de starka svängningarna i växelkurser medfört att industrier har slagits ut, företag har fått läggas ned, regioner har avfolkats, inte minst till följd av en valutas uppgång; exempelvis under pundets uppgång från 1979 till 1981-1982 i England eller uppgångsfasen för dollarn i Förenta Staterna. De enormt stora anpassningskostnader som man tvingat företag, enskilda och utsatta regioner att bära har ofta träffat svaga grupper i de olika samhällena. Det är enbart den som har en fullständigt naiv och ideologiskt betingad tilltro till det kapitalistiska marknadssystemet som inte ser de stora problem som växelkurssvängningarna har lett till. Våra inhemska borgerliga partier tycks ha svårt att inse några brister i det nuvarande internationella växelkurssystemet. Men insiktsfulla bedömare internationellt börjar alltmer luta åt att en samordning av de viktigaste ländernas stabiliseringspolitik, makropolitik och en styrning av växelkurserna blir alltmer nödvändig. I de stora internationella sammanhangen är Sverige ett litet land. Men helt betydelselösa är vi inte i internationella fora som OECD och IMF. Finansministern och regeringen har redan gjort beaktansvärda insatser i dessa organ. Men jag tror, fru talman, att det skulle vara mycket värdefullt om Sverige ytterligare aktiverade sig på dessa områden. Det lär väl knappast gå att komma tillbaka till ett system med fasta växelkurser, som det som rådde under Bretton Woods-erans tid från slutet av 40-talet till början av 70-talet. Men mer av samordning av stabiliseringspolitiken i de ledande länderna och mer av övervakning och styrning av växelkurserna är nödvändigt för att det nuvarande systemet av relativt fri handel mellan länderna över huvud taget skall kunna överleva. Om så inte sker kommer sannolikt det internationella handelssystemet att falla sönder och regionaliseras. Vad vi då kommer att få är troligtvis tre relativt slutna handelsblock. Vi kommer att få ett runt USA och Latinamerika. Vi kommer att få ett annat runt Japan och NIC-länderna i Sydostasien. Vi kommer att få ett tredje runt Västtyskland och EG. Det skulle vara en mycket bekymmersam utveckling för små oberoende länder som Sverige. Därför är det i högsta grad ett svenskt egenintresse att dagens anarki på det internationella växelkursområdet får ge vika för mer av styrning och övervakning. Med det sagda, fru talman, ber jag att få yrka bifall till hemställan i finansutskottets betänkande i alla delar och avslag på de olika reservationerna.

Fru talman! Det är litet egendomligt att vi plötsligt skall förvandla finansdebatten till en skattedebatt. Det är kanske förståeligt att Bo Lundgren inte har så mycket att säga om de oerhört betydelsefulla frågor som jag tog upp när det gällde kreditpolitiken, växelkurser och annat. Men jag skall ändå göra ett par kommentarer även om skatter. Avdragsmöjligheterna är i och för sig en känslig och besvärlig fråga. Jag vill bara helt stillsamt påminna om att man i dag i Förenta Staterna har betydligt mindre generösa avdragsmöjligheter, framför allt för olika typer av konsumtionsräntor, än vad vi har i exempelvis vårt land. Exakt vilken väg vi kommer att gå kan ingen svara på i dag. Men att detta blir en av de centrala frågor vi har anledning att verkligen penetrera, under säg de kommande två åren, det står helt klart. Skattetrycket går inte att komma ifrån. Vi måste alltid sätta in saker och ting i ett perspektiv. Vad borgarna gjorde var att öka utgifterna mycket kraftigt. De offentliga utgifterna har volymmässigt aldrig stigit kraftigare än under de sex borgerliga åren. Men de underlät att finansiera utgifterna. De drog på oss stora lån, både inhemska och utländska. Det var därigenom de slapp att höja skatterna, som de annars bort göra. Det är klart att vi nu varit tvingade att sanera. Det har inneburit en viss ökning av skattetrycket. Men nu har vi mycket större möjligheter. I och med att vi har närmat oss balansen har vi med tillväxtens hjälp och även med sparandets hjälp mycket större möjligheter att se till att skattetrycket återigen kan sjunka. Men jag skulle trots allt till slut också vilja ta upp en annan fråga som jag var inne på. Det är en enkel fråga. Den borde Bo Lundgren kunna svara på, eller kanske mentorn Lars Tobisson som sitter här. Jag tror det också är en fråga som verkligen intresserar svenska folket. Den är väldigt konkret och påtaglig: Varför vill moderaterna, tydligen också tillsammans med de båda övriga borgerliga partierna, ta bort premieobligationerna? Det är en sparform som verkligen är populär bland svenska folket. Det är också den sparform som är billigast för svenska staten. Kan ni inte nu för svenska folket tala om skälen till att det i framtiden inte skall få ges ut premieobligationer?

Fru talman! Det är litet trist att Bo Lundgren hemfaller åt ren och skär demagogi så här på sluttampen. Det finns inga som helst tankar på att avdragsrätten i rimliga former för villaägare och andra inte skall vara kvar. Men Bo Lundgren måste samtidigt inse att om vi skall kunna sänka skatterna på arbete och om vi skall kunna göra en verklig reform av det svenska skattesystemet, då måste vi på något sätt bredda basen. Det går inte — som Bo Lundgren vill — att låtsas som om man skall kunna sänka skatterna med 40 miljarder kronor utan att det skall drabba någon eller utan att man behöver göra kompenserande ökningar eller breddningar av skattebasen på något håll. Det är en fullständig orimlighet. Skulle man göra det får man verkligen rasera välfärdsstaten helt. Det är klart att det inte finns möjlighet att med bevarade arrangemang göra besparingar på 40 miljarder kronor. Det går helt enkelt inte att trolla, så enkelt är det. Ni borde nog tala om litet mer i detalj hur era alternativ ser ut innan ni tar alltför stora ord i munnen. Vi skall inte heller glömma bort att Bo Lundgren sade att de borgerliga inte kunde föra någon vidare bra politik under sina regeringsår därför att de hade otur med oljepriser och annat. Och framför allt hade de en opposition som var besvärlig och ägnade sig åt överbud. Det är ett fantastiskt uttalande. Tanken att en regering inte skall kunna regera därför att det finns en opposition är mycket egendomlig. Om ni inte klarar av vare sig att vara i opposition eller i regeringsställning kan man undra vad ni egentligen borde ägna er åt. Det är nog mycket bättre i alla fall att ni ägnar er åt att vara i opposition. Till slut, Bo Lundgren, är det faktiskt så — och Lars Tobisson har framfört det många gånger i riksgäldsfullmäktige, där vi båda sitter — att ni vill försöka avskaffa systemet med premieobligationer. Ni vill ha några andra olika alternativ i stället. Det är av intresse att ni talar om det, för det är trots allt så att premieobligationerna är en mycket populär sparform. Dessutom är det den billigaste upplåningsformen för staten. Statsskulden försvinner ju inte även om ni försöker avskaffa systemet med premieobligationer, utan då måste ni helt enkelt återgå till andra och mer dyrbara former för statlig upplåning.

Fru talman! Efter det att regeringen tidigare högljutt hävdat att ekonomin är i balans och att den ”tredje vägens ekonomiska politik” lyckats, har finansminister Feldt nu tvingats övergå till att använda mer kärva formuleringar när det gäller beskrivningen av vår ekonomiska situation. Orsaken är insikten om att det accelererande bytesbalansunderskottet och den försämrade internationella konkurrenskraften hotar att växa regeringen över huvudet. En anledning till det senaste årets alltför kraftiga privata konsumtionsökning är säkerligen den lättsinniga beskrivning av den ekonomiska politiken som socialdemokraterna i synnerhet tidigare ägnat sig åt. Tittar vi närmare på utvecklingen sedan 1985 ser vi att de ekonomiska problem som nu bekymrar regeringen inte alls är nya eller plötsligt uppkomna. Den ”tredje vägens ekonomiska politik” skulle bromsa den inhemska konsumtionen och låta resurserna gå till att förbättra sparandet och vår ställning gentemot utlandet. Denna politik övergavs i praktiken redan för tre år sedan. Sedan dess är det den privata konsumtionen som stått för tillväxten. Sedan 1985 har vi helt enkelt levt över våra tillgångar. Vi riskerar att hamna i samma utförsbacke som vi var i under andra hälften av 70-talet, om inte den ekonomiska politiken läggs om. Orsaken till att den utveckling som inleddes inte slagit igenom i försämrad bytesbalans och ökad inflation förrän nu är de senaste årens gynnsamma internationella omständigheter. Jag tänker då på lägre dollarkurs, fallande oljepris och sänkt internationell räntenivå. I kds ekonomisk-politiska motion föreslås flera åtgärder som skulle förbättra svensk ekonomi både på kort och på lång sikt. I motionen diskuteras inga akuta åtgärder som eventuellt kan behöva vidtas under våren eller i höst beroende på hur den internationella konjunkturen och avtalsförhandlingarna utvecklas. Regeringen måste ha en hög beredskap för att gå in och begränsa konsumtionen om så krävs. Fru talman! För att klara de problem svensk ekonomi står inför, dvs. att skapa balans i handeln med omvärlden och stoppa den försämring av svensk konkurrenskraft som pågår, krävs att den inhemska efterfrågan hålls tillbaka. Särskilt viktigt är att den privata konsumtionen dämpas. Den ekonomiska politiken måste leda till att importen minskas och exporten främjas. I kristdemokraternas ekonomisk-politiska motion anges en rad förslag i den riktningen. Låt mig nämna tre åtgärder som skulle begränsa den privata konsumtionen och dess importbenägenhet. För det första bör momsen på mat avskaffas. I ett första steg bör momsen på basmat sänkas med 10 procentenheter. För att finansiera detta kan man höja momsen på övriga varor; alternativt kan en högre moms införas på vissa umbärliga varor. Detta skulle leda till att exempelvis kapitalvaror, som till stor del är importerade, skulle bli dyrare, vilket skulle minska den privata konsumtionens importandel. För det andra måste hushållssparandet stimuleras, både av sociala och av samhällsekonomiska skäl. Med ett ökat sparande minskar den privata konsumtionen och utrymme skapas för sänkta räntor. Eftersom pensionsoch socialförsäkringssystemet till stor del sköts kollektivt i Sverige är det befogat med ett visst finansiellt sparande i den offentliga sektorn. Det är däremot inte alls nödvändigt att det offentliga sparandet återställs till den nivå som rådde under första hälften av 70-talet, vilket regeringen har som ambition. För oss kristdemokrater är det en viktig politisk ambition att låta det nödvändiga samhällsekonomiska sparandet ske hos enskilda individer. Det innebär också att de i större utsträckning kan klara en tillfällig påfrestning på sin privatekonomi. Avskaffa det för staten dyrbara allemanssparandet, och låt alla människor få en skattefri avkastning på ett sparande upp till 75 000 kr., oavsett sparform! Detta skulle innebära att den vanlige svensken inte längre behövde hänga med i alla regeringens ändrade sparregler för att få största möjliga ekonomiska utbyte av sitt sparande. Detta skulle alla småsparare som inte hänger med i regelkarusellen gynnas av. Inför också ett skattebefriat bosparande för ungdomar och ett system med privata investeringskonton där man får sätta in icke beskattade pengar; pengarna beskattas sedan när man tar ut dem för konsumtion. En viktig orsak till det sjunkande privata hushållssparandet är att den generation som vuxit upp inte fått lära sig hur viktigt det är att spara. I stället har skattesystem och livsstil uppmuntrat till ökad konsumtion, gärna med lånade pengar. Det är dags att skola och samhälle på allvar börjar bilda opinion för ett ökat personligt sparande. Lyckoslantens gamla hederliga propaganda med Spara och — kanske man skall säga — mot Slösa borde kanske i någon form komma till heders igen i grundskolan. Samhällsekonomin och enskilda människors privatekonomi är allt i behov av detta. För det tredje vill vi öka enskilda människors valfrihet. Den privata konsumtionens importbenägenhet är hög i Sverige. Det beror bl.a. på att det i stor utsträckning är resor, kapitalvaror och andra importprodukter som efterfrågas då köpkraften stiger. En ökad valfrihet på traditionella offentliga serviceområden skulle leda till att många människor skulle använda en del av sina pengar till att förbättra sin barnomsorg, sina barns utbildning och omsorgen om sina anhöriga, om sådana möjligheter fanns. Givetvis är huvudargumentet för en uppluckring av de offentliga monopolen att öka människors valfrihet och livskvalitet. Men det är också så att ökad valfrihet på dessa områden skulle leda till ökad samhällsekonomisk balans. Fru talman! Det kristdemokratiska budgetalternativet rymmer en hel del förslag för att skapa ett samhälle i långsiktig balans. Våra förslag om sänkt moms på maten, ökad valfrihet inom exempelvis barnomsorgens område och kraftiga sparstimulanser är, enligt vårt förmenande, viktiga ingredienser i denna politik. Vi föreslår också vissa indragningar av det kommunala expansionsutrymmet, eftersom den familjepolitik vi förordar minskar trycket på kommunerna när det gäller utbyggnaden av den kommunala barnomsorgen. För att klara bytesbalansen och vår konkurrenskraft gentemot omvärlden krävs också återhållsamma löneavtal. Det är ju enbart tack vare valutakursförändringar som vi hittills klarat oss undan kraftiga marknadsandelsförluster på exportmarknaden. En rad förslag till hur avtalsförhandlingarna skall kunna underlättas har diskuterats i kammaren i dag. Låt mig stanna vid en faktor som vi i kds tror skulle minska framför allt löneglidningen. Ett införande av vinstdelningssystem ii företagen skulle, i motsats till de socialdemokratiska löntagarfonderna, leda till minskad löneglidning. Med vinstdelningssystem sker fördelningen av vinsten då den uppstått och inte i förväg genom lokala avtal. Med vinstdelningssystem kan inte den anställde omedelbart disponera sin andel, eftersom den är låst, i regel i fem år. Ett avskaffande av löntagarfonderna skulle verkligen bidra till lägre löneavtal om de ersattes av vinstdelningssystem. Då vi diskuterar avtalsrörelsen är det angeläget att poängtera hur viktigt det är att den underlättas med en rättfärdig fördelningspolitik. I annat fall ökar kompensationstänkandet och låglönesatsningarna, som i sin tur leder till ökad löneglidning. Givetvis kan man inte heller komma med förslag till kraftiga marginalskattesänkningar utan att förbättra fördelningspolitiken. Resultatet skulle bli ökade spänningar och högre löneavtal. Enligt kds förmenande är några av de viktigaste åtgärderna en sänkt matmoms, vårdlön till småbarnsfamiljerna, rätt för makar med barn under 16 år att tudela den gemensamma inkomsten vid beskattningen, regionalpolitiska satsningar, bibehållet friår för pensionärer vid sjukhusvistelser och återställande av devalveringseffekterna för folkpensionen. Det är åtgärder som skulle rikta sig till de grupper som i dag har den besvärligaste ekonomiska situationen av alla i vårt land. Fru talman! Vi kristdemokrater har ivrigt argumenterat för ett avskaffande av löntagarfonderna. Vi har däremot inte, av såväl principiella som samhällsekonomiska skäl, kunnat acceptera att medlen som finns i löntagarfonderna skall delas ut som skattefria gratifikationer till de personer som haft råd att uppfylla de borgerliga partiefhas sparkrav. Risken är överhängande att endast en liten del av de 2 400 kr. i sparande som krävs för att erhålla 1 200 kr. i sparpremie blir nysparande. Dessutom upplever säkerligen många som plötsligt får 1 200 kr. på sitt bankkonto att de nu kan minska annat sparande. Risken är alltså mycket stor för att det borgerliga avvecklingsförslaget späder på den privata konsumtionen. I kds har vi alltid hävdat att löntagarfondspengarna borde gå till att förstärka pensionsfonderna, och därmed trygga pensionerna för de äldre, samtidigt som framtida höjningar av ATP-avgiften kan undvikas. Då fonderna nu vuxit och krisen inom vårdsektorn är alarmerande skulle, menar vi kristdemokrater, en del, förslagsvis 4 av de 11-12 fondmiljarderna, kunna användas för att lösa en del akuta problem inom vårdsektorn. Lämpligen skulle en haverikommission kunna se över hela vårdsektorn och lägga fram förslag till hur dessa pengar skulle kunna nyttjas på bästa sätt under en treårsperiod. Det finns nämligen enorma behov av att lösa upp flaskhalsar, undanröja vårdköer och genomföra angelägna investeringar inom sjukvården. Inte minst nu under februari månad, då jag haft tillfälle att resa runt en del i landet, har jag gång på gång blivit förvissad om behoven inom svensk sjukvård. Jag har också märkt att många svenskar som tycker att vårdsektorn borde få mer resurser känner sig svikna av politiker. Olika opinionsundersökningar bekräftar också att svenskar vill se satsningar på just vårdområdet. Fru talman! Att avskaffa löntagarfonderna och använda fondpengarna till pensionsfonderna och till sjukvården skulle lösa flera problem. Samtidigt skulle ett införande av vinstdelningssystem medverka till förbättrad konkurrenskraft för svenskt näringsliv. Näringslivets kostnader skulle minska då avgifterna till löntagarfonderna slopades, och en ny samförståndston skulle kunna etableras mellan näringslivet och regeringen, till gagn för oss alla. Fru talman! Med anledning av vad jag här har sagt skulle jag vilja yrka bifall till kds motion Fi224, yrkandena 2 och 3, samt motion Fi226, yrkande 4.

Fru talman! Trots att Bo Lundgren rättade Bo Söderstens felaktiga uppgift, att de borgerliga partierna vill avskaffa premieobligationerna, återkom den senare med vad han då visste var en lögn. Han påstod också att jag skulle ha uttalat mig på det sättet. Jag ber att få läsa upp den aktuella meningen i den reservation som vi här talar om. ”Sparobligationen bör successivt avvecklas som upplåningsform, och volymen av premieobligationer bör inte öka.” ”Inte öka” betyder att mängden kan hållas oförändrad. Premieobligationer kommer alltså fortfarande att finnas i samma utsträckning som de gör nu. Fru talman! Söderstens fadäs är desto mer anmärkningsvärd som den åstadkoms denna dag, just den dag då regeringen har lagt fram förslag om införande av ”valpskatt” på premieobligationer. Det är alltså socialdemokraterna som vill försvåra för människor att spara i premieobligationer.
Fru talman! Lars Tobisson har vid många många tillfällen talat mot premieobligationer, och det står här att man i varje fall inte skall öka ut volymen, trots att det är den billigaste upplåningsform som staten har. Nu har kanske moderaterna inte tillräckligt med inflytande för att de skall lyckas ta bort premieobligationerna helt, men att moderaterna arbetar åt det hållet står fullständigt klart. Vad beträffar utsträckningen av skatten kan man säga att det finns en negativ sida hos premieobligationerna, nämligen att de i viss mån har använts i skatteplaneringssyfte. Det är framför allt andrahandshandeln som nu kommer att belastas med en viss omsättningsskatt.

Fru talman! Bo Södersten säger nu att det är väl känt sedan tidigare att jag har gjort uttalanden om att premieobligationerna skall avskaffas men att jag tydligen inte haft tillräckligt mycket makt för att förmå andra att samtycka därtill. Då vill jag be Bo Södersten, som liksom jag sitter i riksgäldsfullmäktige, att påminna sig — och om inte det går, ta fram — den reservation jag avgav till Prot. 1987/88:80 riksgäldsfullmäktiges anslagsframställning för nästa budgetår, där jag förde 2 mars 1988 ett resonemang om de här frågorna som hamnade i exakt samma slutsats som nu står i den borgerliga reservationen. Det stod också precis ordagrant så i den moderata partimotionen, och till detta har alltså de andra borgerliga partierna anslutit sig. Jag tycker att det finns anledning för Bo Södersten att ta tillbaka sitt felaktiga påstående.